Herr talman! Jag håller med dig, Cecilia Magnusson, om att det finns många duktiga och ambitiösa människor på försäkringskassorna. Det tror jag att vi har sett när vi har åkt runt till kassorna från utskottets sida. Du säger också att förtroendet för försäkringskassorna sjunker som en sten. Man kanske kan tycka att det är på det sättet, men i den undersökning bland 90 000 kunder som man gjorde från Riksförsäkringsverket då man ställde frågor inom fem områden - de jag kommer ihåg nu är bemötande, service och beslut - fick samtliga områden på en skala från 1 till 5 ungefär 4 i betyg. Det som var sämst i sammanhanget, någonstans under 4, var just informationsbiten. Man tyckte att man borde få mer information. Det kanske också visar vilka svårigheter det finns med information med hänsyn till de förändringar som vi har gjort, dessutom med viss hastighet som jag också sade i mitt anförande, t.ex. då man under året 1996-1997 hade 23 dagar på sig från beslut i riksdagen till dess att kassorna skulle handlägga det som beslutet gällde. Det är väl också så, som flera har sagt, att det finns all anledning för oss att reflektera över frågan: Måste vi ge kassorna längre tid på sig att ta till sig synpunkter? Men avslutningsvis vill jag ställa en fråga. Du pratar om större förändringar som vi inte har orkat genomföra, och då frågar jag mig: Vilka förändringar är det då du eller moderaterna vill genomföra?
Herr talman! Lennart Klockare redogjorde för en undersökning. Man kan ju jämföra med sjukvården. Där genomför man också ofta undersökningar av hur patienterna uppfattar situationen. Men alla vet ju hurdana förhållandena inom sjukvården är och att det finns stora brister och stora problem. Valet av vilken undersökningsmetod man använder spelar också in. Den undersökning som jag refererar till är Samhällsbarometern som finns återgiven i Riksförsäkringsverkets egen årsredovisning som vi fick alldeles nyligen, där man påtalar att 1997 hade 47 % förtroende för socialförsäkringen, medan siffran nu är 27 eller 29 %. Man ser allvarligt på det även inom Riksförsäkringsverket, enligt den text som återfinns där. Man kan säkert mäta detta på olika sätt, men min utgångspunkt var medborgarna, inte bara de som utnyttjar försäkringssystemet. Lennart Klockare nämnde också tiden. Jo, men Kerstin-Maria m.fl. har ju påtalat att det är vi själva som har satt kassorna i den här situationen. Vi kanske skall tänka på det när vi fattar våra beslut så hastigt, och i stället tänka igenom dem mer noggrant. Det vi vill är ju att man börjar ett reformarbete så att man slipper de här hastigt påkomna och hopskrivna besluten som är svåra att administrera och dåligt förarbetade. Det är det vi måste inrikta oss på.
Herr talman! Jag har tittat i årsredovisningen från Riksförsäkringsverket om kassorna jag också, men jag har inte sett det här. Men det är ju riktigt att man redovisar flera undersökningar naturligtvis, så jag har ingen annan uppfattning om det. Men du säger att vi inte har orkat med att genomföra stora förändringar. Jag tycker att det har skett en massa stora förändringar i den här riksdagen, både fram och tillbaka under den saneringsperiod som vi nu har bakom oss. Men vill moderaterna då göra någonting annat, eftersom du säger att vi inte har orkat göra stora förändringar? Kan du säga någonting om det?
Herr talman! Självklart kräver ett samhälle i ständig förändring förändringar också inom de här systemen, och det är precis som Lennart Klockare säger: Det är klart att det har skett stora förändringar när det gäller försäkringarna ut mot kunderna, försäkringstagarna. Men administrationen och dess arbetssätt har sett väldigt lika ut i princip sedan försäkringskassornas tillblivelse. Vi lever i en annan värld i dag. Vi måste arbeta på ett annat sätt. Människor har andra krav gentemot kassorna som servicelämnare och oss som beslutare om att serva personer. Det måste vi anpassa oss till. Vi har vår motion, som självklart inte är det ultimata men ändå visar att vi bör jobba vidare, kanske inte precis åt det här hållet, men vi måste arbeta framåt och inte stå stilla som vi gör nu. Den organisationsförändring som jag menade i första hand är ju den organisationsförändring som trädde i kraft nu vid årsskiftet, som Gustaf talade om.

Herr talman! Jag vill bara komplettera Cecilia på ett par punkter. Vi kunde rätt nyligen ta del av en rapport där JO hade redovisat en uppföljning av Stockholmskassan som visade sig vara i stort sett väldigt positiv från kassan synpunkt. Det fanns en och annan smärre brist. Men huvudintrycket var att det var en bra och väl utförd verksamhet. Då kan vi utifrån Cecilias och min position glädja oss åt att det är en borgerligt styrd försäkringskassa. Men man får väl vara bussig att erkänna att ett arbete med att förbättra verksamheten där har pågått en längre tid. Jag tror faktiskt att man jobbar hårt med förändringar runtom i hela landet. I den kassa jag själv är engagerad i lägger man ned kontor på löpande band, slår ihop alla möjliga saker och effektiviserar. Det är en väldigt turbulent och dynamisk utveckling. Sedan till frågan om IT-stödet. Hela den frågan ägs av Riksförsäkringsverket. Det är det som är systemägare och skall utveckla detta åt kassorna i samverkan med kassorna. Det är kanske bra att vi har ett statligt ansvar där så att det blir någon fart.
Herr talman! Gustaf och jag är överens om väldigt mycket även i den här delen, även om jag är något yngre än Gustaf och kanske något mer intensiv i mina önskningar om förändringarnas snabbhet. Visst, Gustaf och andra, kan man jobba som tokiga, genomföra förändringar och göra ett bra jobb. Men det leder ingen vart om man jobbar i ett felaktigt system. Detta att man har olika juridiska personer försvårar genomförandet av samordning och när man skall implementera nya arbetssätt. Jag tycker att man borde titta mycket mer noga på detta innan man skapar sig en bestämd uppfattning och fattar beslut om hur det skall vara.

Herr talman! Jag ser fram emot att läsa den utvärdering som JO har gjort av Stockholmskassan. Det skulle glädja mig mycket om det kom flera sådana positiva besked att det har blivit bättre. Jag vet inte hur det var tidigare.

Herr talman! I tisdags hade socialförsäkringsutskottet en offentlig hearing om rehabilitering. Professor Åke Nygren från Karolinska institutet med forskarekolleger redovisade sina undersökningar om rehabilitering gällande tre avgörande diagnosområden Det var intressanta resultat. Bl.a. fick vi höra att a och o för en lyckad rehabilitering är att den sker snabbt och att det finns motivation hos patient och läkare. Siffror visade också att patienten ofta var mest positiv till rehabilitering och också hade de mest realistiska föreställningarna om vad som skulle kunna åstadkommas. Naturligtvis kan här finnas faktorer som är beroende av varandra. Vilja kan som bekant försätta berg. En väl motiverad patient kan åstadkomma resultat som läkare lätt bedömer som osannolika. Vilken allmän slutsats bör vi kunna dra av de forskningsresultat som redovisades? Jo, att en framgångsrik rehabiliteringsverksamhet i grunden inte är ett organisatoriskt problem utan ett problem som börjar ute i verksamheten i rehabiliteringens vardag. Att dra vattentäta skott mellan medicinsk och arbetslivsmässig orientering är inte framgångsrikt. Att göra rehabiliteringsverksamheten strömlinjeformad är antagligen inte heller särskilt lyckat. När lyckade resultat är beroende av människors vilja och motivation - naturligtvis tillsammans med bästa möjliga kunskaper m.m. - måste många blommor tillåtas blomma. Det är på denna punkt vi moderater anser att regeringens förslag om försäkringsmedicinska utredningar utgår från fel filosofi. Propositionen som är behandlad i SfU8 föreslår bl.a. en omstrukturering av RFV:s sjukhus i Nynäshamn och i Tranås. Sjukhusen har redan arbetat med att förändra och förbättra sin verksamhet. Förändringsarbetet har på många sätt varit framgångsrikt. Det kan och bör drivas längre. Att göra en stor organisatorisk ändring nu motverkar däremot den nödvändiga motivationen att bli bättre och mer effektiv i den ekonomiskt och mänskligt så viktiga rehabiliteringverksamheten. RFV:s sjukhus i Nynäshamn har två program som uppskattas av patienter eller f.d. patienter. De har alla brev och namnlistor visat. Det ena gäller hjärtrehabilitering och det andra övervikt. De två programmen går egentligen in i varandra. En god hjärtrehabilitering kräver livsstilsförändringar, bl.a. viktreduktion. I Sverige har vi ont om behandlingscentrum för övervikt. Det är därför viktigt att behålla den kunskap, erfarenhet och kapacitet som RFV:s sjukhus utvecklat. Verksamheten drivs redan i bolagsform, och dess självständighet och utvecklingsförmåga skulle stärkas om den överfördes i privat regi. Varför är ägandeformen av betydelse? Jo, för att den decentraliserar ansvaret till dem som bäst kan förbättra verksamheten, därför att de står den närmast, känner till den bäst och vet var problemen finns. Kort sagt är deras motivation störst att nå bättre resultat till fördelaktiga kostnader. Av denna anledning föreslår vi i reservation 2 att de försäkringsmedicinska utredningarna m.m. skall följa det alternativ som RRV förordar i sin remiss till NYTRA-utredningen, nämligen att försäkringskassan skall köpa rehabiliteringskompetens där den finns, dvs. både från den offentliga och privata vården. Vi kan inte biträda propositionens förslag om verksamheten vid RFV:s sjukhus. Det utvecklingsarbete som påbörjats bör fullföljas och i slutändan leda till att verksamheten blir självständig, dvs. privatiseras. Jag yrkar bifall till reservation 2. Våra ställningstaganden leder till följande ändringar i förhållande till regeringens proposition, nämligen att regeringens förslag om fördelning av medel och ändrat huvudmannaskap avstyrks. Forskningen inom rehabiliteringsområdet berörs i propositionen, men förslagen är inte radikala nog. För att garantera forskning och utveckling inom det försäkringsmedicinska området behövs basresurser i enlighet med vad som framförs i NYTRA utredningen. Finansieringen bör kunna ske med hjälp av medel från folkpensionsfonden. Jag yrkar bifall till reservation 4. Rehabiliteringsarbete är en mångfasetterad verksamhet. Ett lyckat resultat kräver hög medicinsk standard, snabba diagnoser, ett minimum av köer till vård och rehabilitering. En dålig rehabiliteringsverksamhet är dyrbar, eftersom den leder till onödiga förtidspensioner, långa sjukskrivningsperioder och försämrad ekonomi och livskvalitet för den enskilde. En omfördelning mellan olika trygghetssystem har visat sig ge positiva resultat enligt FINSAM-utredningen, vars förslag bygger på organisatoriskt samarbete mellan försäkringskassorna, landstingen osv. Vi anger också att det kan finnas ett alternativ med mindre organisatoriska komplikationer. Det berörs i reservation 5. Arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar berörs i reservationerna 8 och 10. I reservation 10 påpekar vi att vi måste ändra avgiftsuttaget i enlighet med förslaget i AGRA-utredningens betänkande för att inte missgynna småföretagen som drabbas av slumpmässiga variationer på ett helt annat sätt än större företag. Samma problem behandlas i Vänsterns och Miljöpartiets motioner och i reservation 11. Om de vill uppnå resultat - vi ger ett konkret förslag om hur man kan få en proposition - borde de stötta oss för att visa att de verkligen menar allvar med sin positiva småföretagarpolitik. Annars handlar det väl mer om munväder och inte om att man vill uppnå resultat.

Herr talman! Det betänkande som vi nu behandlar har sin utgångspunkt i verksamheter som har fått utstå viss kritik genom åren. Kritiken har inneburit att ett flertal utredningar har genomförts när det gäller RFV:s sjukhus. Den sista i raden är den s.k. NYTRA Samtidigt som frågan om sjukhusen utretts har det också konstaterats att rehabiliteringsverksamheten i stort kanske inte har nått de framgångar som vi som beslutsfattare i den här församlingen hade trott. Senast detta dokumenterades var i samband med den hearing om HUR-projektet häromdagen som också Vi kan dra lite olika slutsatser av detta. Min slutsats av den hearingen var att det kanske inte första hand fanns en ekonomisk brist utan en brist på kunskap och kompetens. I går genomförde ett antal organisationer en demonstration på Mynttorget. Dessa organisationer strävar efter att organisera folk som, genom sin situation, också har en mycket omfattande kontakt med det här systemet, med våra sjukhus och med den rehabiliteringsverksamhet som bedrivs. Jag var faktiskt den enda från den här församlingen som hade tid att gå ut och föra en dialog med dessa organisationer. Jag ställde frågan om hur man såg på att vi i dag skulle diskutera sjukhusfrågan och nästa vecka rösta om hur det skall bli i framtiden i Tranås och Nynäshamn. Kommentaren var samfälld från dem som jag som lekman betraktar som experter på området. De sade: Lägg ned dem! Utifrån det perspektivet tycker vi att det förslag som vi nu har att ta ställning till om att avveckla de aktuella sjukhusen är ett steg i rätt riktning. I stället vill man inrätta ett försäkringsmedicinskt centrum med forskning och utveckling som bas för verksamheten. Samtidigt som den här förändringen genomförs på sjukhusen förutsätts det också i propositionen att det skall etableras ett samarbete med universiteten i Linköping och Uppsala samt med Mitthögskolan i Östersund, dvs. institutioner som redan nu sysslar med socialförsäkringsforskning på olika sätt. Vänsterpartiets bedömning är att detta skall kunna ge en bra förutsättning för att flytta fram positionerna inom det område som vi nu debatterar. Vi tror att det också måste innebära en positiv utveckling för rehabiliteringsverksamheten i stort i landet. Sammantaget tycker Vänsterpartiet alltså att vi tar flera steg framåt i utvecklingen med det förslag som nu behandlas. Det finns också en annan grundtanke i det här förslaget som det faktiskt är väl värt att ta fasta på. Det är att människorna skall kunna få sina behov uppfyllda i så stor utsträckning som möjligt i det egna närområdet. Det är vår övertygelse att dessa förutsättningarna skall skapas genom den här förändringen om man hanterar den rätt. Jag har inte heller hört någon omfattande kritik när det gäller inriktningen. Jag refererade tidigare till vilken uppfattning intresseorganisationer som är verksamma inom det här området hade ur patientsynpunkt. Däremot, och det är ju ingen hemlighet, har det funnits, och finns säkerligen fortfarande, kritik mot det tänkta huvudmannaskapet hos en viss namngiven kassa. Tyvärr är det också den kassa som representeras i mitt eget hemlän. Men det får vi kanske ta på sidan om. Vänsterpartiet anser, till skillnad från tidigare talare, att det skulle kunna få negativa konsekvenser för utvecklingen om man skulle skjuta på frågan om huvudmannaskapet till ett senare tillfälle. Vår uppfattning är att dessa två saker, förändringen av verksamhetsinriktningen och byte av huvudman, måste ske samtidigt för att inte bromsa upp en utveckling som vi bedömer som positiv. I en organisation är det trots allt mycket bättre att ha en visshet om vad som gäller än att månad efter månad eller kanske t.o.m. år efter år leva i ovisshet om vad som komma skall. Vi förutsätter också att de orsaker som kan tänkas ligga bakom att det finns en kritik mot det föreslagna huvudmannaskapet skall hanteras i samband med det förändringsarbete som pågår. Herr talman! Det förslag som vi nu har att ta ställning till innebär också en försäljning av det bad och kurhotell som är sammanbyggt med sjukhuset i Tranås. Vi vänsterpartister brukar inte vara förespråkare för privatisering av samhällsegendom. Men i det här fallet har vi gjort den bedömningen att en försäljning av tidigare nämnda verksamhet inte kan betraktas som så omfattande eller rentav samhällsomstörtande att det finns någon anledning att gå emot förslaget. I betänkandet tas också upp frågan om rehabilitering ur ett gender-perspektiv. Även om utvecklingen otvivelaktigt stadigt går åt rätt håll finns det enligt vårt sätt att se mer att göra. Vi har utvecklat resonemanget i motion Sf227. För övrigt har vi också reserverat oss på den här punkten. Vår bestämda uppfattning är att ett bra utvecklat rehabiliteringsarbete måste ha den faktiska könsskillnaden med i bilden över problematiken. Enligt vår uppfattning är det också nödvändigt att åskådliggöra det då det gäller att analysera effekter av olika förändringar i försäkringssystemen. Utfrågningen om HUR-projektet visade bl.a. att det finns stora könsskillnader i rehabiliteringen, främst vad gäller hjärt och kärlsjukdomar. Utfrågningen visade också att unga kvinnor med belastningsskador från tjänstemannakollektivet är de som får bäst rehabilitering. Det är i och för sig positivt att man får en bra rehabilitering, men det visar också, vilket är sämre, att det finns stora klasskillnader mellan könen och tydligen också en åldersbunden skillnad. Ett bra jämställdhetsarbete bör enligt vår uppfattning utgå från kunskapen om att det finns skillnader som i sig kan innebära ojämlika effekter av olika förändringar och att exempelvis statistiken definitivt inte kan betraktas som könsneutral. Regeringen har också i regleringsbrevet för budgetåret 1999 för RFV och kassorna begärt en särskild handlingsplan om hur gender-perspektivet hanteras. 1999 ha lämnat en handlingsplan för detta arbete. Ännu har i varje fall inte jag sett någon, men å andra sidan har vi några dagar kvar fram till nämnda datum. Regeringen har också ställt i utfästelse att tillsätta en utredning vars huvuduppgift är att förutsättningslöst utarbeta en etisk plattform för prioriteringar inom rehabiliteringsområdet. Det här har diskuterats i en interpellation i april, och det var också uppe till diskussion i kammaren häromdagen. Tyvärr har det fortfarande inte hänt så mycket, såvitt jag förstår av den senare debatten. Vi tycker att det är bra åtgärder, men vi väntar på ett resultat av utfästelserna. Vänsterpartiet har också synpunkter på sjuklönefrågan, och detta kommer att utvecklas närmare av Med det, herr talman, vill jag yrka bifall till reservation 7, under mom. 8, samt till reservation 11, under mom. 14. I övrigt står vi bakom utskottets förslag.
Herr talman! Vad gäller sjuklöneperioden är det väl bra att ha synpunkter på den, men bättre är att läsa den mycket väl dokumenterade utredning som finns och se till att någonting blir gjort. Men det kanske ofta är politiskt mer praktiskt att tala men inte konkret handla. Det är väldigt bra att detta uttrycks klart. Jag beklagar att vi inte snabbare får fram bättre regler för de små företagen, som på grund av systemet slumpmässigt kan drabbas väldigt hårt. Det gäller att snabbt vidta de åtgärderna. Det är bra att man tänker rätt, men det är bättre att man handlar rätt.
Herr talman! Jag skall väl då förstå Margit Gennser på det sättet att vi i sak är överens men att hon och andra av någon anledning inte vill ställa sig bakom förslaget. I den här kammaren har vi vid ett flertal tillfällen diskuterat åtgärder som kanske skulle underlätta för de små företagen att anställa folk. Vi tror att en förändring på den här punkten vore ett av de mest effektiva sätten att underlätta för små företag att anställa folk. Jag måste säga att jag egentligen är mycket förvånad över att vi inte har ett samlat stöd från de borgerliga partierna, som säger sig slå vakt om de små företagen i just den frågan.
Herr talman! I sak är vi inte överens. Jag säger att tiden är en oerhört väsentlig faktor. Man brukar säga att kon dör medan gräset gror, och det är likadant här. Det är viktigt att de här åtgärderna kommer snabbt - annars tar det längre och längre tid innan vi får den tillväxt av företagande som Sverige så väl behöver och den ökade sysselsättningen. Fundera på aspekten tiden också!
Herr talman! Ja, även tiden skulle påverkas om vi i kammaren fick ett majoritetsstöd för vår linje i den här frågan. Då skulle det finnas mycket goda möjligheter att mycket snabbt få en förändring till stånd just när det gäller sjuklöneperioden i arbetsgivarinträdet för de små företagen.

Herr talman! Eftersom detta är mitt första anförande i denna kammare, och det är lite nervöst, vill jag genast lägga mina yrkanden så att jag inte glömmer bort det. Jag yrkar bifall till reservation 3 angående huvudmannaskap och fördelning av medel samt till reservation 10 beträffande sjuklön. För övrigt står vi bakom våra övriga reservationer. De förändringar av verksamheten som regeringen med stöd av utskottsmajoriteten föreslår vid Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn och Tranås ställer vi kristdemokrater upp på. Däremot anser vi att man i nuläget inte skall göra några förändringar vad gäller huvudmannaskapet. Vi anser att regeringens förslag på det området inte är genomtänkt och därför bör beredas ytterligare. Tranås har under en lång tid varit kända för sitt arbete med försäkringsmedicinska utredningar samt utredningar för att fastställa och specificera arbetslivsinriktad rehabilitering. I svårbedömda fall har försäkringskassan haft det här som en resurs för att fastställa en persons arbetsförmåga. Denna resurs är värdefull och kommer att vara en tillgång för försäkringskassorna även i framtiden. Det händer alltför ofta att man testar sig fram i olika rehabiliteringsåtgärder utan att riktigt veta vad det är man skall åtgärda hos den enskilda individen. Sjukdomsbilderna blir alltmer komplexa. Det kan handla om synliga fysiska besvär, men samtidigt finnas komponenter med psykiska och psykosociala inslag som behöver åtgärdas. Här är utredningarna värdefulla såtillvida att man kan klarlägga vilken åtgärd som bör sättas in, så att rehabiliteringen blir så effektiv som möjligt. Därför anser vi kristdemokrater att den utredningsverksamhet som bedrivs vid Nynäshamns och Tranås sjukhus skall värnas och utvecklas. Vad gäller övrig verksamhet med behandlingsinslag som finns för bl.a. överviktiga och hjärtpatienter bör det vara möjligt att i framtiden ta till vara de kunskaper och erfarenheter som finns på det området. Landstingen bör vara intresserade av att ha tillgång till sådan rehabilitering, varför de också bör ta över ansvaret. När det gäller de förändringar som regeringen och utskottsmajoriteten vill se genomförda avseende huvudmannaskapet har vi alltså våra invändningar. De båda sjukhusen drivs i dag i bolagsform och ägs helt av Riksförsäkringsverket. Regeringen och utskottsmajoriteten anser att Riksförsäkringsverket inte kan ha både tillsynsansvar och verksamhetsansvar för de nya försäkringsmedicinska centren, som man vill kalla dem. Man föreslår därför ett nytt huvudmannaskap. Man anser att verksamhetsledning och beställare i dag står för nära varandra. Men hur kan man då lägga över huvudmannaskapet från ett självständigt bolag under Riksförsäkringsverket till en enskild försäkringskassa, när det är kassorna som skall utnyttja tjänsterna? Blir det inte ännu mer sammanblandat mellan beställare och utförare? Verksamheten skall ju enligt majoriteten drivas av försäkringskassan i Östergötlands län, som en resultatenhet inom den kassan. Inte att undra på att de anställda i Nynäshamn och Tranås tycker att det är en olycklig kombination. Då kan de ju inte hävda att de är självständiga i sina bedömningar och inte bara går försäkringskassans ärenden. Enligt vad jag förstår har en organisationskommitté redan tillsatts som arbetar på förändringen av verksamheten. Många i personalen upplever det som olyckligt att både avveckling och utveckling av ny verksamhet redan tagit full fart - och detta trots att riksdagen ännu inte fattat beslut i frågan. Det är vare sig smakfullt eller taktfullt att behandla personalen på detta sätt. De bör känna att beslut formellt är fattat innan åtgärder vidtas. Vilket förtroende får allmänheten för regeringen och den lagstiftande församlingen om man inte upplever att allt går i rätt ordning? Beslut först och åtgärder sedan! Vad är då alternativet i huvudmannaskapsfrågan? Den s.k. NYTRA-utredningen, som vi har hört talas om här, har ju föreslagit att verksamheten vid de båda sjukhusen skall överföras till ett av staten helägt aktiebolag under Socialdepartementet och med ledningsfunktionerna lokaliserade till Tranås. Majoriteten avfärdar detta, trots att flera remissinstanser har uttryckt sitt stöd för det förslaget. Herr talman! Klart är att den form för huvudmannaskapet som utskottsmajoriteten föreslår inte verkar vara särskilt genomtänkt. Därför föreslår vi att huvudmannaskapet skall bestämmas vid ett senare tillfälle, efter ny beredning och ny remissomgång. Den föreslagna strukturförändringen av verksamheten är så pass omfattande att förändringen vad gäller huvudmannaskapet inte bör tas nu, särskilt som personalen inte tycker att det är ett bra förslag. Därför yrkar jag bifall till reservation 3 i mom. 2, som berör den här frågan. Jag skulle också vilja beröra de viktiga frågor som tas upp i reservation 5 om samverkan i rehabiliteringsarbetet. Eftersom jag arbetat med rehabiliteringsfrågor i många år vet jag hur viktigt det är att samverkan fungerar, framför allt mellan arbetsgivare, sjukvård, företagshälsovård och försäkringskassa. Tyvärr fungerar denna samverkan inte särskilt bra i dag. Många sjukskrivna ramlar mellan stolarna. I AGRA-utredningen, SOU 1997:142, som handlar om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar diskuterar man hur rehabiliteringsarbetet skall kunna bli bättre. Tyvärr ligger fokus i den utredningen alldeles för mycket på arbetsgivaren och försäkringskassan som motparter enligt min åsikt. De arbetsgivare som inte gör som kassan säger mister t.ex. hjälp med rehabiliteringskostnader i det här förslaget. Mycket handlar om att kontrollera arbetsgivarna. Jag anser att vi i stället måste jobba mer med hur vi skall hitta incitamenten för enkla och smidiga samarbetsformer. Det misstroende många arbetsgivare känner från försäkringskassan är inte bra. Det behövs en attitydförändring där arbetsgivare och försäkringskassa arbetar med varandra i stället för mot varandra. Det goda resultat som FINSAM-försöken, med finansiell samordning mellan olika rehabiliteringsaktörer, visat på borde vara till ledning i det fortsatta arbetet. Det är önskvärt att regeringen kommer tillbaka till riksdagen med ett förslag till rehabiliteringspolicy och hur ansvarsfördelningen skall se ut på området rehabilitering. I dag är det tyvärr ingen som känner det yttersta ansvaret för rehabilitering och ingen som samordnar resurserna, och det behöver vi förändra. Slutligen skulle jag när det gäller högkostnadsskyddet vilja tala mig varm för reservation 10, som handlar om just högkostnadsskydd för sjuklönekostnader hos småföretagare. Den nuvarande försäkringen mot sjuklönekostnader upplevs i dag som dyr bland småföretagarna. I den tidigare nämnda AGRA utredningen föreslås att den skall upphöra och att ett högkostnadsskydd i stället införs. Det innebär att ett litet företag som drabbas av höga sjuklönekostnader kan ansöka hos försäkringskassan om ersättning för den del av kostnaden som överstiger riksgenomsnittet för samtliga företag. Det anser man medför en minskad risk för småföretagarna, och det påverkar därigenom även nyanställningarna på företagen. Vi kristdemokrater anser att regeringen bör återkomma med ett förslag till lagändring enligt utredningens förslag. Vi hoppas naturligtvis att även Vänstern och Miljöpartiet vill få till stånd en förändring för småföretagare. De har ju i sina reservationer påpekat att företag med högst tio anställda bör undantas från kravet på sjuklön. Hur kommer Vänstern och Miljöpartiet att gå vidare efter omröstningen här i riksdagen på tisdag? Herr talman! Helt klart är att nuvarande sjuklönesystem innebär problem för småföretagare. Men det är också ett problem att personer med återkommande sjukperioder riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden om ingenting görs. Jag yrkar därför bifall till reservation 10.

Herr talman! Den här debatten handlar ju om betänkandet SfU8, och det bygger på propositionen betänkande behandlas också en del motioner från den allmänna motionstiden. Först till förslagen i propositionen om ändrat huvudmannaskap vid Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn och Tranås, där vi i Centerpartiet har en annan uppfattning än regeringen. Regeringen föreslår att verksamhetsansvaret för de försäkringsmedicinska utredningarna och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningarna skall föras över till en av de allmänna försäkringskassorna och att de där skall drivas som en egen resultatenhet samt att de bolag som för närvarande driver sjukhusen skall avvecklas. Propositionen bygger ju på den s.k. NYTRA utredningen. I detta SOU föreslår man att verksamheten vid Riksförsäkringsverkets sjukhus i Nynäshamn och Tranås skall föras över till ett av staten helägt aktiebolag under Socialdepartementet med ledningsfunktionerna lokaliserade till Tranås. Detta förslag fick stöd från flera remissinstanser, och även vi i Centerpartiet anser att detta hade varit en bättre lösning vid en förändring av huvudmannaskapet. Att föra över huvudmannaskapet till en allmän försäkringskassa är inte utrett. Vi tror inte att detta är bra för verksamheten. Vi tror inte att det stärker förutsättningarna för konkurrensneutralitet. Den huvudsakliga rehabiliteringen vid Riksförsäkringsverkets sjukhus ges till patienter med t.ex. övervikt och hjärtbesvär. Det är en mycket viktig verksamhet som i dag bedrivs vid sjukhusen, och den måste få möjlighet att utvecklas på egna meriter och med utgångspunkt från de behov som finns inom dessa områden. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 3 under mom. 2. Sedan till några motioner från den allmänna motionstiden. Först ett yrkande som finns i vår jämställdhetsmotion som handlar om forskning kring kvinnor och rehabilitering. Även en enskild motion om fibromyalgi tar upp jämställdhetsfrågan inom vården. Av Socialdepartementets utredning Jämställd vård - olika vård på lika villkor kan man utläsa att kvinnor inte får samma bemötande eller behandling i sjukvården som män får. Mannen är fortfarande norm inom den svenska sjukvården, och de flesta normalvärden är fastställda på värnpliktiga män. De flesta läkemedel är testade och utprovade på män. Detta påverkar förhållandet att kvinnors sjukdomar inte alltid diagnostiseras och att de avfärdas som diffusa symtom. Ett exempel är sjukdomen fibromyalgi, som långt mer än 100 000 personer lider av i vårt land. Ca 90 % av dem är kvinnor. Utredningar inom fibromyalgi görs förresten även de på Tranås sjukhus. Okunskap och fördomar om fibromyalgi har bidragit till att en del patienter betraktas som arbetsskygga, inbillningssjuka eller psykiskt sjuka. De har ofta mötts av en skeptisk inställning från försäkringskassorna. Känslan av att inte bli trodd har påverkat patienten negativt, och hälsan har ytterligare försämrats. Forskning kring kvinnor och rehabilitering har visat att långtidssjukskrivna kvinnor får rehabilitering till lägre kostnader än vad män får och att kvinnor får ordinarie åtgärder, medan män i större utsträckning får speciella insatser. Insatser och åtgärder sätts dessutom in tidigare på män än på kvinnor, och detta är inte acceptabelt. Kvinnor skall ha samma möjligheter och få samma hjälp till rehabilitering som männen för att kunna komma tillbaka till arbetslivet. Det är viktigt att insatserna fördelas jämställt och utifrån det behov av rehabilitering som finns. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till vår reservation nr 6 under mom. 8. Jag står givetvis bakom övriga motioner från Centerpartiet, men jag yrkar alltså inte bifall till fler än dessa två reservationer för tids vinnande.

Herr talman! Nu debatterar vi försäkringsmedicinska utredningar. I morse debatterade vi kasinon. Det finns ett inslag som jag ser som gemensamt för dessa debatter. Det är den takt med vilken regeringen genomför förslag. Vi i Folkpartiet har varit kritiska mot de s.k. långbänkarna eller långrötterna. Men det innebär inte att vi för den skull tycker att det är bra att man lägger fram för dåligt genomarbetade propositioner i denna riksdag. I morse kritiserade jag att man hade haft så bråttom med kasinopropositionen, och nu vill jag säga att jag tycker att man har haft för bråttom också med denna. Det gäller frågan om huvudmannaskap - Förändring vad gäller huvudmannaskap och organisationsförändringar för kostnadskonsekvenser med sig. De för mänskliga konsekvenser med sig för dem som arbetar i en organisation. Tyvärr har vi inte några vidare data över vad sådana förändringar kostar i pengar och vad de skulle ha kunnat kosta om det hade funnits ordentliga konsekvensbeskrivningar med i bilden. Det har vi alltså inte när det gäller den huvudmannaskapsförändring som regeringen föreslår. Då skulle det ha varit mycket bättre att vänta och gå igenom det lite ordentligare. En del av konsekvenserna framgår av den brevskörd som jag tror att alla vi som sitter i detta utskott har fått. Så går jag till reservation 4, som är den av reservationerna som jag yrkar bifall till för Folkpartiets del. Vi står naturligtvis bakom de andra reservationerna som vi har vårt namn med på. Den handlar om forskningen. Det är oerhört viktigt att man använder det material som finns vid sjukhusen - resultatet av utredningarna - för att se hur man kan förebygga och bättre behandla och rehabilitera de människor som det handlar om. Det skall man göra med självkritik. Man skall se vad som var bra och vad man kan göra bättre. Regeringen lever i tron att man kan finansiera detta med rådsanslag och att man kan söka pengar här och där. Men erfarenheten visar att det blir väldigt lite gjort då. För några år sedan togs beslut i denna kammare om ett läkemedelsepidemiologiskt nätverk som i dag, som jag ser det, fungerar väldigt väl. Det skulle inte göra det om man inte hade en basresurs. Det är en stiftelse, och stiftelsekapitalet betalar navet eller centrumet i detta nätverk. Projekt som man driver bekostas via t.ex. forskningsrådspengar och landstingspengar. Jag tycker att man skulle ha gjort likadant här. Här fanns faktiskt pengar. Man kunde ha använt folkpensioneringsfonden i det sammanhanget. Sedan kommer vi till reservationen 5 - Samverkan i rehabiliteringsarbetet. Detta har vi diskuterat många gånger i denna kammare. Det gäller FINSAM och problemet att vi har olika skattepåsar ur vilka vi skall ta pengar för att hjälpa en och samma individ. Individen som har betalat sin skatt kan inte förstå eller acceptera att det skall vara så krångligt och att pengarna inte används på ett effektivt sätt genom att de har landat i tre olika pengapåsar. Det som tas upp i reservationen har vi som sagt var debatterat många gånger. Sedan går jag till rehabilitering ur ett genderperspektiv - reservation 6. Man skall alltid ha jämställdhetsglasögonen eller gender-glasögonen, som man också kan kalla det, på sig vad man än gör. Jag vill fråga Göte Wahlström om regeringen avser att i budgetpropositionen i höst lämna en aktuell redovisning av hur det ser ut när det gäller mäns och kvinnors rehabilitering och hur man satsar på de båda könen och olika åldersgrupper. Jag tycker att det är viktigt att vi får följa detta kontinuerligt och se om det blir några förbättringar. Det kan kanske också leda till att lite föråldrade uppfattningar om hur det ser ut kan avfärdas eller läggas till handlingarna. Jag ser att det har hänt en hel del på läkemedelsområdet sedan Wigzells utredning kom. Det är inte bra än, men nu krävs det dokumentation på båda könen och för den delen också alla åldersgrupper för läkemedel som skall registreras i detta land. Sedan går jag till sjuklönen. Det system som här förordas av majoriteten är ett av flera hinder för nyanställningar och att små företag vågar ha anställda. Här borde man ha gått på AGRA-utredningens förslag, som jag tycker är väldigt förnuftigt. Därmed, herr talman, har jag kommenterat de reservationer där Folkpartiet står med bland undertecknarna.
Herr talman! Barbro Westerholm och för den delen även tidigare talare har kritiserat förslaget till ändrat huvudmannaskap. Barbro Westerholm säger att hon tycker att man har för bråttom med förändringen. Det kan vara en uppfattning. Nu är det så här i livet att vi har erfarenhet från olika områden. Själv bygger jag min livserfarenhet på en mångårig anställning inom en stor industrikoncern i landet. Jag har på så sätt varit involverad i åtskilliga organisationsförändringar, inriktningsförändringar etc. Erfarenheterna av dem tycker jag är mycket entydiga. Gör man en inriktningsförändring är det också viktigt att göra en organisationsförändring. De bör gå hand i hand. Gör man inte det - jag har också varit med om förändringar där detta inte har gått hand i hand - är en av de första sakerna man tappar kompetens i organisationen. Jag tror att kostnaden för det kompetenstapp som man får i en organisation när man låter förändringen dras i långbänk är väsentligt mycket större och väsentligt mycket allvarligare för den kommande verksamheten än den kostnad som eventuellt kan komma om man har lite för bråttom.
Herr talman! Principiellt skulle jag kunna hålla med, med erfarenhet av Socialstyrelsens omorganisation en gång i världen, som tog väldigt många år jämfört med Apoteksbolagets, som kunde gå på några månader. Men det förutsätter att det finns ordentliga konsekvensanalyser av organisationsförändringen och inriktningsförändringen. Det gör det inte när det gäller den här förändringen. I avsaknad av den typen av utredning och underlag vill jag hävda att det näst bästa alternativet är att man tar lite extra tid på sig, därför att det här också går ut över patienterna. Det här är så tydligt när det gäller de olika patientkategorier som t.ex. landstingen skall inrymma i sin verksamhet. Det jag hade önskat är naturligtvis att man hade gjort det snabbt och komplett. Men när man nu inte har gjort det landar jag på den här slutsatsen.

Herr talman! Den här propositionen har haft många namn. Först kallades den Riksförsäkringsverkets sjukhus, ett tag slogs den ihop med en proposition om rehabilitering som aldrig kom. Också den här propositionen hette en tid Rehabilitering. Sedan har man kallat den Försäkringsmedicinskt centrum och nu står det på betänkandet Försäkringsmedicinska utredningar. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets hemställan, utom till avsnittet Rehabilitering ur ett gender-perspektiv. Där reserverar jag mig tillsammans med Vänsterpartiet. Jag yrkar bifall till reservation 7. Jag konstaterar att utskottet har tagit intryck av motionen om gender-perspektiv och att ändå något lite har skrivits om detta i betänkandet, dock långt ifrån tillräckligt. Den här frågan tangerar det jag har nämnt i avslutningen på mitt förra anförande om socialförsäkringens administration. Jag ser nämligen också likheter och gemensamma saker mellan de här två betänkandena. Men för min del är det viktigast att vi ägnar mycket större uppmärksamhet åt varför människor blir sjuka och vilka människor som blir sjukare än andra. Vad gäller just det här betänkandet är frågorna: Hur fungerar rehabiliteringen? Vilken sorts rehabilitering skall vi ha? Vilka får rehabilitering och vilka får inte rehabilitering? Är det skillnad mellan kvinnor och män? Vad är det för samband mellan rehabilitering och långtidssjukdom, mellan rehabilitering och förtidspension? Rehabilitering är ett svårt kapitel. Det handlar om primär och sekundär prevention på samma gång. Vi har, som nämnts förut, i utskottet nyligen haft förmånen att träffa ett forskarlag från Karolinska Institutet. De berättade om rehabilitering av patienter med psykiska besvär, med obstruktiva lungsjukdomar - det är de som har trångt i luftrören, trångt när de skall andas, fick vi veta - och patienter med nack och skulderbesvär. Beträffande vikten av att snabbt komma i gång med rehabiliteringen, för att minska långtidssjukskrivning och sjukpension hörde jag detsamma som Margit Gennser. Men beträffande motivationen hörde jag följande: Även om patienter inte är så starkt motiverade till rehabilitering blir de det så snart rehabiliteringen har kommit i gång. Det talar alltså åter om hur viktigt det är att man snabbt får rehabilitering. En stor stötesten är hur läkarna bedömer behovet. Här visar forskarlaget att det tyvärr finns en mycket stor oenighet och stor okunskap. Därför behövs inom det här området mer forskning och mer utbildning hos dem som skall remittera till rehabiliteringen och naturligtvis också hos dem som skall rehabilitera. Jag instämmer med både propositionen och betänkandet i att vi måste garantera försäkringsmedicinska utredningar och arbetsinriktade utredningar hög och jämn kvalitet. Det där var en typisk politisk floskel, men inte desto mindre viktig. Jag utgår från att den kompetens man skaffat sig i Tranås och Nynäshamn kan tas till vara i den nya organisationen. Vi ser i regeringens och utskottets förslag en möjlighet till utökad forskning och utbildning när det gäller försäkringsmedicinska utredningar. Det har varit mycket kritik på det här området tidigare. Men till rehabilitering hör också arbetslivsinriktad rehabilitering, vilket i många fall har visat sig mer effektivt än medicinsk rehabilitering.

Herr talman! Det här betänkandet, SfU8, behandlar, precis som tidigare har sagts, i huvudsak regeringens proposition rörande försäkringsmedicinska utredningar. Utöver motioner väckta med anledning av propositionen finns motioner som väckts under den allmänna motionstiden. Jag vill inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna. Herr talman! Socialförsäkringsutskottet föreslog i sitt betänkande 1994/95:SfU10, Socialförsäkring - inriktning och finansiering, ett tillkännagivande om att regeringen borde utreda frågan beträffande den fortsatta verksamheten och finansieringen av RFV:s sjukhus. Utredningen borde inte bara omfatta finansieringen och huvudmannaskap utan också sjukhusens roll inom socialförsäkringssystemet. Riksdagen biföll utskottets hemställan och regeringen uppdrog sedermera åt RRV att kartlägga och analysera frågan. I sin redovisning ansåg RRV att RFV:s sjukhus hade en otydlig verksamhetsinriktning, där ansvarsgränserna framför allt mot landstingen var oklara. Härefter tillsatte regeringen en särskild utredare med uppdraget att utreda rollen för RFV:s sjukhus inom sjukförsäkringssystemet. Utredningen skulle även ta ställning till huvudmannaskapet.

Badhotellet som i dag finns i Tranås föreslås försäljas eller utarrenderas. Vidare föreslås att bolagets fastigheter skall försäljas. - Verksamheten skall fortsättningsvis avse försäkringsmedicinska utredningar, utredningar för arbetslivsinriktad rehabilitering, metodutveckling, forskning och utveckling samt kunskapsspridning. Målgruppen för verksamheten skall utgöras av försäkrade som har sammansatta och svårbedömda besvär eller funktionshinder. - Verksamheten skall vara intäktsfinansierad med marknadsmässig prissättning. - Upphandling av utredningar som avses skall ske samordnat, och i anbudsförfrågan bör villkoren specificeras i en kravspecifikation. - I utredningen framhålls att forskningskompetens bör finnas och att forskningsprogram skall tas fram. Nuvarande anslag för verksamheten föreslås tillföras medel för inköp av arbetslivsinriktad rehabilitering. Vidare läggs förslag fram om hur finansiering av såväl forskning som metodutveckling kan ske. - I fråga om huvudmannaskap föreslås att ett av staten helägt aktiebolag, Försäkringsmedicinskt centrum AB, bildas. Vidare föreslås att utredningsverksamhet skall bedrivas regionaliserat vid fler enheter än de i dag verksamma. Utredningen har remissbehandlats. Synpunkter har inkommit, vilka inte ger en helt entydig bild av framtida verksamhet. Verksamheten i Nynäshamn och Tranås har under åren genomgått en rad förändringar. Dessa förändringar har under senare år varit ett sätt att möta den kritik som framförts från myndigheter. På så vis har verksamheten utvecklats i linje med vad som föreslagits i utredningen. Utvecklandet av behandlingsmodellen "STRUT" har gjort att enhetligheten i bedömningarna har förbättrats, vilket har vidimerats av många beställare av utredningar. Herr talman! Propositionen följer i huvudsak de av NYTRA-utredningen framlagda förslagen. Det är också ett förhållande som genomsyrar remissinstansernas och utskottets bedömning. Det innebär att det finns en bred enighet i kammaren för de förslag som finns i propositionen rörande förändring och utveckling av Försäkringsmedicinskt centrum. Detta är viktigt, inte minst utifrån vetskapen om behovet av att snabba upp processen med försäkringsmedicinska utredningar och härigenom kunna minska sjukskrivningstider och minimera mänskligt lidande. Samhällets kostnader för sjukförsäkringen kan också på sikt minska genom effektivare och bättre utredningar. I detta perspektiv är nuvarande kompetens och resurser viktiga instrument i en förstärkt och utvecklad verksamhet. Vid den hearing som socialförsäkringsutskottet genomförde under veckan, med professor Åke Nygren m.fl. inom det s.k. HUR-projektet, framkom att tidiga utredningar är mycket viktiga för möjligheterna att rehabiliteras tillbaka till arbetslivet. I detta arbete såg professor Nygren ett stort värde i den förändring som nu RFV:s sjukhus genomgår för att bättre kunna möta upp behovet av försäkringsmedicinska utredningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsutredningar. De båda enheterna i Tranås och Nynäshamn kan härigenom blir de nycklar som behövs för att öppna upp detta arbete. På ett väsentligt område skiljer sig dock propositionen från utredningen. Det gäller framtida huvudmannaskap. Utredningens förslag om bildandet av ett aktiebolag under Socialstyrelsen får i propositionen en annorlunda utformning. Detta förhållande skall ses utifrån de ställningstaganden som regeringen tidigare gjort i frågan om driftform av statlig verksamhet. Herr talman! Inom området finns fyra reservationer. Två av dessa berör huvudmannaskapsfrågan. I den ena reservationen föreslår man försäljning av RFV:s sjukhus, medan man i den andra föreslår att huvudmannaskapet bör bestämmas vid ett senare tillfälle. Jag kan inte se hur en privatisering av verksamheten på ett bättre sätt kan leva upp till de krav som kassorna ställer. En försäljning och uppsplittring inom området för att uppnå bättre resultat bedömer jag som en tveksam väg för verksamheten. Förslaget om att vänta med beslut i frågan om huvudmannaskap bygger på att utredningen ej på ett tillfredsställande sätt belyst frågan om en av landets försäkringskassor som huvudman. I de remissvar som har kommit in finns en rad olika förslag om placering av huvudmannaskapet. Det förslag som nu har lagts fram har arbetats fram utifrån en bred bedömning av kassornas möjligheter att bedriva sidokopplad verksamhet - detta utifrån såväl administrativ som övrig verksamhetsmässig grund. Redan i dag finns vid tre av landets kassor breddad verksamhet, och en bedömning har gjorts att så också kan bli fallet med försäkringsmedicinska utredningar. Herr talman! I betänkandet behandlas även ett antal motioner väckta under den allmänna motionstiden. Dessa gäller bl.a. samverkansfrågor, genderperspektiv inom rehabiliteringsområdet samt arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Dessa frågor är i dag en del i en process vad gäller översyn inom rehabiliteringsområdet, och de kommer säkert att bli en del i arbetet för den utredning som socialförsäkringsministern aviserat skall tillsättas inom kort. Regeringen har i diverse markeringar och i ett brett perspektiv klargjort synen på jämställdhetsaspekten. Vi kan förvänta oss att regeringen även fortsättningsvis kommer att lägga fram förslag på förbättrad jämställdhet på ett antal områden. I reservation 9 behandlas frågan om företagare och restarbetsförmåga. Denna fråga har varit föremål för en utredning, och jag anser därför, liksom utskottsmajoriteten, att man bör avvakta beredningen av frågan. I två reservationer behandlas frågan om sjuklön ur olika infallsvinklar. Regeringen begärde att den s.k. AGRA-utredningen skulle belysa frågor som aktualiserats i motioner. Vi kan nu konstatera att regeringen inte kommer att lägga fram någon proposition baserad på AGRA-utredningen. Det beror på dåligt stöd i de remissvar som har lämnats in. Socialförsäkringsministern gjorde så sent som under måndagen en markering i samband med ett interpellationssvar. Regeringen har för avsikt att tillsätta en särskild utredare med uppgift att se över rehabiliteringsområdet. Härutöver är frågor aktualiserade av regeringen inom hela området. Jag utgår därför, i likhet med utskottsmajoriteten, från att regeringen återkommer med förslag om behov av förändringar anses föreligga i regelsystemet.

Fru talman! Jag vill kommentera frågan om huvudmannaskap. Jag försökte i mitt anförande visa att rehabilitering är en sådan mångfasetterad verksamhet, att det inte går att lösa problemen i den organisatoriska ändan utan man måste se på hur arbetet bedrivs i verkligheten. Då finner man att rehabilitering kräver en förfärlig mängd ingredienser, medicinska kunskaper, kunskaper om arbetsmarknaden, att skapa bra kontakter mellan patient och läkare osv. Motivation är en avgörande faktor. Det är fel att försöka börja med att samordna allt. Det behövs självständiga enheter som kan utveckla metoder på sitt eget sätt. Kreativitet fordrar faktiskt olikhet. Det är därför vi föreslår att bolagen skall privatiseras. Hur det sedan går till med fastigheter osv. är en rent praktisk fråga. På så sätt kan vi få många olika sätt att hjälpa folk att rehabiliteras. Om allt läggs hos en huvudman blir det en central styrning. Det är en filosofisk motsättning mellan socialdemokraternas och moderaternas sätt att se på problem. Jag vill poängtera att det är denna djupgående skillnad som är anledningen till reservationen. Jag tror att vi har bättre på fötterna än de som vill centralisera när det gäller motivationsforskning och forskning för att skapa klimat för utveckling och nyskapande.
Fru talman! Såväl Margit Gennser som jag deltog i den hearing som utskottet hade i veckan. Vi kunde se den bredd som finns i diskussionen och de problem som finns i dag i samhället. Vi kan också konstatera att det förekommer en debatt över hela landet. Vi kan också se den positiva utveckling som har skett i Tranås och Nynäshamn. Det är inte säkert att den har skett inom ramen för det bolag som bedriver verksamheten. Den kan ha skett av andra av samhället påtvingade skäl. Jag tror att det går att driva verksamheten vidare även under ledning av en av landets försäkringskassor. Det kanske går att vara pådrivande för att få i gång en process över hela landet för att skapa enhetligheten och den kunskap som behövs för besluten på området.
Fru talman! Jag hoppas att Göte Wahlström har rätt. Jag satt i går med Riksförsäkringsverkets styrelse, och de problem vi ser inom försäkringskassorna på en hel del elementära områden gör att jag tror att det hade varit bättre att satsa på lite olika självständiga enheter i stället för att lägga alla äggen i samma utvecklingskorg. Framtiden får väl utvisa om detta var en riktig syn, den byråkratiska synen. Jag tror att man snarare, särskilt när det gäller utveckling för att få bättre förhållanden vid ett så här sammansatt problem, borde välja mångfald. Men framtiden får utvisa vem av oss som har rätt.
Fru talman! Såväl hearingen som den debatt som föregick detta ärende handlade just om behovet av enhetlighet och samsyn på bedömningarna över hela landet. Det Margit Gennser här företräder är en spridning av detta, innebärande att vi kanske skulle få ett större problem att skapa den enhetlighet som behövs för att få bra och riktiga bedömningar över hela landet. Jag kan inte se att den privatiseringsmodell som moderaterna här företräder skulle kunna ge den enhetlighet som behövs. Det är med de skälen som jag yrkar avslag på moderaternas reservation.
Fru talman! Göte Wahlström lugnade mig inte precis när det gällde att säkra den forskning som jag tror att vi alla i denna kammare är överens om är viktig inom det här området. Diskussionen i propositionen präglas av wishfull thinking, om jag får uttrycka mig så, och en bristande erfarenhet av vilken enormt hård konkurrens det är om de forskningsmedel som finns tillgängliga vid de olika forskningsråden. Jag skulle gärna vilja höra Göte Wahlströms synpunkter på hur säker han känner sig på att det skall finnas medel. Jag vill tillägga att det finns ett ställe där jag tror att det finns ganska mycket pengar och som inte är nämnt här. Det är AMF, som i dag finansierar en ganska stor del av den här forskningen. Är det en väg att gå vidare på? Jag vidhåller att man ändå behöver det här navet.
Fru talman! Forskning och utveckling inom området är ytterst viktigt. Det klargjordes inte minst vid den hearing som vi hade i utskottet under veckan, med markeringar från Karolinska Institutet m.fl. Det var en hearing som gav utskottet en rad nya infallsvinklar på exempelvis fördelningen av rehabiliteringen inom olika områden och behoven av att hitta infallsvinklar på olika områden. I propositionen markeras också frågan från regeringens sida på en rad olika vägar för att få ytterligare tryck i frågan. Den utvecklingskommitté som har att förbereda inrättandet av ett försäkringsmedicinskt centrum och kommande huvudman har naturligtvis att aktivt överväga olika forskningsprojekt, liksom att finna olika finansieringsvägar.
Fru talman! Då hoppas jag att denna fortsatta utredning tar fasta på erfarenheten från bl.a. läkemedelsepidemiologiska nätverket, att man behöver en central finansiering för ett mindre kansli med någon eller några högt kvalificerade forskare för att det inte bara skall bli önsketänkande i ett betänkande från riksdagen. När Göte Wahlström nämner Karolinska Institutet låter det som att där finns resurser. Men det finns det inte. Man har förlagt forskningen vid Karolinska Institutet, och det ger en form av kvalitetsstämpel på den forskningen. Men pengarna måste hämtas från någon annanstans.
Fru talman! Jag konstaterar att Barbro Westerholm och regeringen har en ganska stor samsyn vad gäller behovet av forskning inom området. Det är min förhoppning att arbetet snarast kan komma i gång utifrån den dokumentation som inte minst finns vid nuvarande sjukhus och att vi snart kan se effekterna av det här. Men vi skall också minnas att det finns forskningsresurser i hela vårt land, inte minst vid de universitetssjukhus som tidigare Carlinge Wisberg redogjorde för - Mitthögskolan och andra exempel som redogjorts för i debatten.
Fru talman! Göte Wahlström tar upp en del intressanta saker som jag faktiskt delar uppfattningen om men som jag också har praktiska funderingar omkring. Göte Wahlström och jag har besökt Tranås sjukhus och har förmodligen också fått en liktydig bild av det som man där upplever som problem och av det som man tycker är flera steg framåt. När det gäller inriktningen har man en mycket positiv inställning, i varje fall i Tranås, till den tänkta utvecklingsväg som man vill gå. Det man har problem med är naturligtvis huvudmannaskapet. Där har vi förmodligen samma syn. Göte Wahlström och jag kanske har olika syn visavi Tranås. Det finns också praktiska problem. Vi utgår ifrån att vi skall försälja viss verksamhet, vissa fastigheter vid sjukhuset. Fastighetsbildningen i stort i Tranås är ett enormt konglomerat. Frågan är om det just i dag är någon som rent praktiskt klarar ut att bena ut vad som är vad och vad som tillhör vad i sammanhanget. Jag utgår ändå ifrån att Göte Wahlström, som representerar regeringspartiet och ansvarsmajoriteten i utskottet, har tänkt lite längre än vi övriga ledamöter i utskottet och kanske funderat hur man skall kunna bena upp problematiken med konglomeratet när det gäller fastigheter. Finns det en sådan tankegång?
Fru talman! Problematiken är lite grann den som tidigare diskuterats här när det gäller tidsaxeln på ärendet som sådant. Vi vet att vi i dag fattar beslut, och vi vet att man har tagit initiativ till en avvecklingsgrupp och en utvecklingsgrupp. Man har egentligen inte haft möjlighet att ta de initiativ som behöver tas för att komma fram till de ställningstaganden som behöver göras bl.a. med anledning av frågan. Likväl kan vi konstatera att vi har haft ett bolag och en ledning som arbetat och som naturligtvis har haft i uppdrag att företräda bolaget så långt som möjligt. Det innebär att här uppstår ett vakuum i debatten. Det här vakuumet har inneburit att frågeställningar naturligtvis dykt upp, inte minst bland personal och från kommunledning, som innebär att ingen egentligen har kunnat svara fullt ut. Det är en brist, det skall åtgärdas. Initiativ har tagits av mig m.fl. i den socialdemokratiska gruppen för att departementet skall vidta de åtgärder som behövs för att klargöra i bl.a.

Fru talman! Jag står uppskriven på tio minuter, men jag gissar att alla vill ut i det vackra vårvädret, så jag skall försöka fatta mig kort. Jag tänkte ta upp frågan om sjuklöneperioden och de små företagen. De har redan varit föremål för diskussion i både anföranden och replikskiften. Jag tänkte redogöra för en ganska färsk statistik som jag fick i dag från Statistiska centralbyrån. Vi vet att sjukfrånvaron ökar. Vi vet också att vi hela tiden haft den tendensen att vi har en högre sjukfrånvaro i de större företagen än i de små. Vad vi nu upplever är ett trendbrott, skulle man kunna säga. När sjukfrånvaron ökar så ökar den mer i de mindre företagen än i de större företagen. Jag tror att det också är någonting viktigt att ta med sig när vi diskuterar sjuklönefrågan i ett småföretagarperspektiv. Vi har upplevt återkommande förändringar av sjuklöneperioden. Vi har upplevt kritik från fackföreningsrörelsen, kritik från arbetsgivarna och deras organisationer och kanske framför allt kritik från småföretagarna själva. Man säger att det känns hämmande för viljan att nyanställa och expandera. I tidigare debatter med bl.a. statsrådet Sahlin har också regeringen tillstått att de stora företagen många gånger har fått stå modell när det gäller skatteregler och andra regler. Man har nu - tack och lov - börjat inse att detta många gånger har varit hämmande för de mindre företagen. Man har också gått så långt att man har sagt att sjuklöneperioden är ett konkret exempel just på detta. I betänkandet står det att utskottet utgår ifrån att regeringen återkommer om behov finns att ändra reglerna för sjuklön. I många av reservationerna är man också överens om att det uppenbarligen finns ett behov av att ändra dessa regler. Vänsterpartiet har en reservation, nr 11, som jag härmed vill yrka bifall till. I reservationen föreslår vi att företag med högst tio anställda skall slippa betala sjuklön. Detta är ett förslag som vi från Vänstern har drivit i två tre år här i riksdagen, och detta säger jag som svar när det gäller den tidsaspekt som Margit Gennser tog upp i sitt anförande angående sjuklöneperioden. Vi har drivit frågan länge, och vi kommer att fortsätta att göra det. Det pågår skattesamtal där alla partier deltar. Ett av de viktigaste syftena med skattesamtalen är faktiskt att stimulera för att få fler människor i arbete. Att göra någonting åt sjuklöneperioden för de små företagen är en stimulansåtgärd för att få människor i arbete. Några talare har frågat efter hur Vänsterpartiet och Miljöpartiet skall gå vidare i den här frågan. Då vill jag tala om att vi lyfter fram den frågan i skattesamtalen. Där finns representanter för samtliga partier som kan haka på och hjälpa oss att driva på i denna fråga. Man har också frågat varför vi inte stöder reservation nr 10 angående sjuklönen utan hävdar vårt förslag. För det första tycker jag att vårt förslag är mycket bättre. För det andra drar jag mig till minnes Margit Gennsers inlägg där hon sade att man på något sätt vill överbrygga problem vid slumpmässiga variationer. Jag ser kanske detta problem som ett mer regelmässigt problem som småföretagen har. Jag tror att det finns en viss distinktion mellan våra synsätt härvidlag. Inom regeringen finns det en grupp som Mona Sahlin har tillsatt och som heter Nybyggarna. Den består av en grupp företagare som Mona Sahlin har kallat till sig. Hon har sagt att man skall lyfta fram också dessa frågor. Jag tror att det är bra att det pågår en diskussion parallellt i Regeringskansliet, vid skattesamtalen och här i kammaren. Fru talman! Jag yrkar alltså bifall till reservation nr 11.

Fru talman! Jag vill bara fråga Marie Engström om hon inte ser någon risk med att företag med mindre än tio anställda inte behöver betala någonting för sjukfrånvaron. Tar man då inte bort alla incitament för att jobba med sjukfrånvarofrågor och rehabilitering? Även om man bara har tio anställda bör man bry sig om dem och försöka att förebygga sjukfrånvaro. Risken är ju att man tar bort dessa incitament om det inte kostar någonting. Det är min fråga.

Fru talman! Lars Hjertén har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att förbättra samernas möjligheter att höra nyheter och andra program från hela Norden på sitt eget språk. Public service-radion och televisionen har ett stort ansvar för att tillgodose olika minoriteters krav och behov. I sändningstillstånden för åren 1997-2001 för Sveriges Utbildningsradio AB stadgas att företagen är skyldiga att beakta språkliga och etniska minoriteters behov. Samiska, finska och tornedalsfinska skall inta en särställning. Av anslagsvillkoren för år 1999 framgår dessutom att programföretagen sinsemellan får fördela ansvaret för olika slags insatser i fråga om verksamheten på invandrar och minoritetsspråk. Företagens samlade resurser för detta område skall vara minst oförändrade i jämförelse med år 1996. Regeringen föreskriver inte närmare i detalj hur företagen skall uppfylla skyldigheten att beakta språkliga och etniska minoriteters behov. Det är således programföretagen, som inom ramen för radiooch TV-lagen och sändningstillståndet, beslutar om vilka program som skall sändas och om andra nödvändiga åtgärder för att beakta samernas behov. Vid införandet av digital sändningsteknik för ljudradio blir på sikt en av fördelarna att fler röster kan komma till tals; det får helt enkelt plats fler kanaler på det givna frekvensutrymmet. Det är dock ännu för tidigt att säga hur detta framtida utrymme kommer att fördelas. Som Lars Hjertén mycket riktigt påpekar pågår ett samnordiskt projekt mellan den svenska, finska och norska public service-radion. Enligt uppgift i Sveriges Radios public service-redovisning för år 1998 är det på sikt tänkt att utbudet för den samiska målgruppen i Sverige, Finland och Norge skall samlas i en ny samnordisk digital ljudradiokanal. De nordiska bolagen beräknar att starten av kanalen bör kunna ske senast år 2005.

Fru talman! Åke Sandström har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att minska skillnaderna mellan att driva ett företag med stöd av startaeget-bidrag och att driva företaget under tiden då personen får arbetslöshetsersättning. Åke Sandström konstaterar att en företagare i vissa fall kan få arbetslöshetsersättning. Kravet är att företaget är vilande. Företagaren kan alltså inte både driva verksamhet i företaget och samtidigt uppbära arbetslöshetsersättning. Åke Sandström anser att det är fel. Han tycker att en sådan företagare inte skall behandlas annorlunda än en person som får startaeget-bidrag. Först vill jag säga att sedan länge gäller att en företagare inte betraktades som arbetslös om han inte upphört med sin verksamhet. Hösten 1997 infördes en möjlighet för företagare att inte behöva realisera alla företagets tillgångar för att kunna få arbetslöshetsersättning när han söker annat arbete. Ett krav är dock att företaget är vilande. Avsikten med reformen har alltså inte varit att arbetslöshetsersättning skulle utgöra ett tillskott till företagarens ekonomi vid minskad orderingång eller då företaget inte lönar sig. Arbetslöshetsersättningen skall vara ett ekonomiskt skydd i omställningen till ett nytt arbete. Starta-eget-bidraget har tillkommit som ett stöd till den som är arbetslös. Avsikten med åtgärden och bidraget är att den sökande skall kunna koncentrera sig på att bygga upp sitt företag. Självklart skall företagaren göra marknadsundersökningar, ta fram trycksaker och göra prototyper. Det finns ingenting i reglerna om starta-eget-bidraget som säger att personen inte också får ha inkomster av sitt företagande. Det förhållandet att nivån i starta-eget-bidraget är densamma som personen skulle ha fått i a-kassan gör att de ibland upplevs som utbytbara. Arbetslöshetsersättning lämnas dock till den som är öppet arbetslös och ägnar sig åt att söka nytt arbete. Utbildningsbidrag lämnas till den som deltar i en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, t.ex. arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik eller att starta eget. Mot bakgrund av vad jag har anfört har jag ingen avsikt att gå ifrån kravet för arbetslöshetsersättning, nämligen att företaget skall vara vilande. Under starta-eget-tiden är det däremot utomordentligt angeläget att företagaren är aktiv i sitt företag även om det inte just då ger så stor ekonomisk utdelning.

Fru talman! Först och främst tack för svaret! Jag måste dock konstatera att min fråga har tolkats på ett sätt som gör att svaret tenderar att missa problemet i frågeställningen. Min utgångspunkt var inte att någon arbetslös skall ha möjlighet att driva företag. Jag har heller aldrig ifrågasatt den generella regeln för detta. Min huvudpunkt i frågan är just den strikta tolkningen av begreppet vilande företag i relation till vad som är möjligt att göra under den tid som den arbetslöse står till arbetsmarknadens förfogande. Som jämförelse nämnde jag då starta-eget-verksamheten, som jag har god kännedom om efter många år i kommunledning. En företagare som tidigare har drivit företag har i många fall idéer och insikter om nya produkter, men han har formellt sett inte ens rätt att tänka på de sakerna under arbetslöshetstiden. Det är det som är min fundering: Anser statsrådet att denna väldigt strikta tolkning gör det lättare eller svårare att få en arbetslös med vilande företag tillbaka till verksamhet och till arbete igen? Det är just denna strikta tolkning som jag har upplevt som besvärande efter många år ute i fält. En person som är korrekt och formellt håller sig till reglerna får ändå inte ens tänka på ett företag, som jag skrivit i interpellationen. Han får möjligen, enligt ett av fackförbunden, betala ut fakturor. Det är min fråga. Det kunde vara lättare att få i gång människor i ny verksamhet om de hade rätt att tänka på verksamheten.
Fru talman! Det är självfallet inte förbjudet att tänka på sitt företag, på nya idéer och på om man möjligen har förutsättningar att dra i gång ett annat företag. Men man måste ha i minne vad arbetslöshetsersättning faktiskt är. Och det var det som jag ville utveckla i svaret. Arbetslöshetsersättning får man när man skall söka ett annat arbete. Inte minst i den konjunktur som vi nu befinner oss i är det viktigt att vi bevakar och försvarar arbetslöshetsersättningen som ett medel när det gäller att man skall kunna vara aktiv och gå från ett arbete till ett annat. Därför är jag inte beredd att överväga några förändringar i det avseende som Åke Sandström talar om. Man skall också minnas att det förr krävdes att företaget var helt avvecklat. Börje Hörnlund var med och drev igenom den förändring som vi nu diskuterar, nämligen att företaget i stället skulle kunna vara vilande. Och vilande är vilande: Det finns inga tolkningsmöjligheter i det avseendet. Mot den här bakgrunden vill jag inte föreslå några förändringar i det här systemet.
Fru talman! Jag har förstått svaret. Men det här med relationen mellan dem som försöker starta eget och som inte har alltför goda möjligheter och insikter och de företagare som av olika skäl måste ha sitt företag vilande upplevs ändå som knepigt. Den här reformen har jag ingenting emot. Jag tycker att det är en riktig ordning. Jag har också förståelse för problemen med den, och med det här ville jag belysa dem. Dessa frågeställningar förekommer i många län. Jag är klar över de formella reglerna. Jag får tacka för svaret.

Fru talman! Göran Hägglund och Åke Sandström har ställt liknande frågor till näringsministern avseende Posten AB:s agerande när det gäller att följa reglerna i konkurrenslagen och postlagen. Frågorna har ställts dels mot bakgrund av att Posten har varit part i flera konkurrensrättsliga ärenden de senaste åren, dels mot bakgrund av att Post och telestyrelsen tidigare i år anmodade Posten att upphöra att tillämpa ett kundavtal angående rabatterade priser för enstaka försändelser. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara interpellationerna. Jag vill inledningsvis framhålla att det är en självklarhet att statliga bolag liksom andra företag skall följa gällande lagar. Jag står naturligtvis också bakom de uttalanden som tidigare gjorts av regeringen när det gäller de högt ställda krav som staten måste ha på sina bolag inte minst i konkurrenshänseende. Om man ser på postmarknaden i ett historiskt perspektiv så finner man att det totalt sett bara är under en kort tid som marknaden har varit konkurrensutsatt. Staten har vidare ålagt Posten vissa skyldigheter som inte åligger övriga postoperatörer. Lagstiftningen är därmed en sammanvägning av olika intressen. Det kan därför vara svårt för aktörerna på marknaden att från början och utan närmare prövning ha full klarhet i hur lagen skall tillämpas i konkreta fall. Detta gäller särskilt i en övergångsfas på en marknad som går från monopol till konkurrens. Det är naturligtvis viktigt att den här fasen blir så kort som möjligt. Statens ansvar som ensam ägare av Posten utövas genom att man tillser att bolagets koncernstyrelse har en sådan sammansättning att den har förmåga att fatta beslut som skapar förutsättningar för Posten att agera i moderna och effektiva former. Genom de förändringar som beslutades på den ordinarie bolagsstämman den 27 april 1999 anser jag att styrelsen fått en sammansättning som ytterligare förbättrar förutsättningarna. I övrigt är det regering och riksdag som genom lagstiftning ansvarar för att ange vilka spelregler som skall gälla på postmarknaden. Det ansvaret är uppfyllt bl.a. genom konkurrenslagen och postlagen. När det gäller postlagen vill jag påminna om att regeringen överlämnade en proposition om postal infrastruktur till riksdagen i februari i år. I propositionen föreslås vissa ändringar i postlagen som syftar just till att skapa bättre förutsättningar för ett mer konkurrensneutralt och bättre samutnyttjande av den postala infrastrukturen när det gäller postnummeroch postboxsystem. Det ankommer på Konkurrensverket respektive Post och telestyrelsen att bedöma om Postens agerande står i strid med konkurrenslagen och postlagen. Så har också skett t.ex. genom Post och telestyrelsens anmodan mot Posten tidigare i år. Konkurrensverket har vidare, precis som Göran Hägglund redovisat, bedömt Postens agerande vid flera tillfällen. Enligt vad jag har inhämtat hos Konkurrensverket finns sedan en tid tillbaka inga klagomålsärenden riktade mot Posten.
Fru talman! Inledningsvis vill jag naturligtvis tacka för svaret på min interpellation. Jag hade fyra frågor. Den första var i korthet: Instämmer statsrådet i att särskilt höga krav bör ställas på Posten, som ett tidigare väldigt stort monopolföretag, när det gäller konkurrensfrågor? Jag uppfattade det som att statsrådet svarar ja på den frågan. Min andra fråga gällde när vi kan förvänta oss att Posten anpassar sig till gällande lagstiftning, så att de upprepade överträdelserna upphör. Svaret på den frågan blir något mer svävande. Men det kan kanske tolkas som att Posten så småningom kommer att följa lagen. Fråga nummer tre var: Vilket ansvar har staten, som ägare av Posten, för att företaget håller sig till givet regelverk? Svaret på den frågan blir att staten tillsätter en styrelse och ansvarar för lagstiftningen. Det är också svaret på fråga fyra om hur staten verkligen skall kunna ta sitt ansvar som ägare. Fru talman! Min interpellation är föranledd av det faktum att Posten, som är helägt av staten och som har en dominerande ställning på marknaden, närmast kroniskt har varit under prövning hos Konkurrensverket sedan avregleringen ägde rum. Man har fällts för brott mot konkurrenslagen mer än 25 gånger. Posten förefaller sätta i system att ligga på lagstiftningens yttersta gräns. Och ibland - alltför ofta - går man över den. Jag har också i min interpellation beskrivit ett fall som jag tycker är särskilt upprörande i det avseendet. Men, som sagt, systematiken är också påfallande. Jag är bekymrad över det här och skulle gärna vilja höra statsrådet uttala att det som sker och har skett är oacceptabelt och att Postens koncernledning och styrelse i framtiden måste anstränga sig för att hålla sig inom konkurrenslagens råmärken. Detta kan tyckas vara en självklarhet, men om vi tittar i backspegeln ser vi att det uppenbarligen inte är det. Jag skulle också vilja höra statsrådet säga att hon tänker ta ett allvarligt samtal med Postens ledning för att klargöra allvaret i situationen och säga att några ytterligare kränkningar av lagstiftningen inte kommer att tolereras av staten. Varför det? Jo, det här är en marknad som nyligen har öppnats för nya aktörer. Nya aktörer har självfallet svårt att slå sig in på den här marknaden där det har varit monopol under en lång tid. Och staten är i dag, förstås, ensam ägare till Posten. Det här handlar naturligtvis om att man skall följa lagen, men jag tycker också att det är en fråga om etik och moral. Vi bör inte skilja mellan statliga och privata företag, men eftersom staten är ensam ägare till Posten har staten inte bara ett allmänt ansvar utan också ett särskilt ansvar för att lagstiftningen skall följas. Statsrådet säger i slutet av svaret att det för närvarande inte ligger några klagomålsärenden riktade mot Posten hos Konkurrensverket. Det är säkert sant, men det är också sant att Konkurrensverket - trots stor resursbrist, bl.a. till följd av att man tvingas lägga ned mycket stora resurser på att följa Postens turer på det här området - har gjort Posten till ett initiativärende. Det betyder att man har funnit särskilda skäl att på egen hand granska Postens verksamhet och prissättning mot bakgrund av vad som har förevarit. Det är ungefär som när polisen ibland tvingas punktmarkera särskilt brottsbelastade personer för att helst hindra men i alla fall snabbt åtgärda nya lagöverträdelser. Jag skulle alltså vilja höra statsrådet med allvar i rösten säga att Postens ledning skall hålla sig till lagen i framtiden. Man skall hålla en marginal när det gäller lagstiftningen, så som tidigare statsråd har uttalat. Jag skulle vilja höra henne säga att hon tänker tala med Postens ledning för att klargöra allvaret i situationen. Kan statsrådet lova det?
Fru talman! Jag får börja med att tacka för svaret, som tyvärr inte berörde min huvudfråga: vilka åtgärder ministern kommer att vidta för att Posten skall uppfylla regeringens krav vad gäller moral och etik vid bemötande av konkurrensen på postmarknaden. Låt mig som komplement till Göran Hägglunds frågor konstatera att regeringen var förvarnad om betydelsen av selektiva lokalporton. Enligt Post och telestyrelsens instruktion skall myndigheten i samband med årsredovisningen också redovisa konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet. I den första rapporten, Service och konkurrens, som lades fram för lite mer än ett år sedan, konstateras hur skör konkurrensen egentligen är på marknaden för enstaka försändelser: "I kravet på enhetsporto ligger emellertid också det största potentiella hotet mot lokalpostföretagen. Om Posten, helt eller delvis, skulle befrias från kravet på enhetliga porton på enstaka brev och därmed beredas möjlighet till ovan beskrivna selektiva prissättning, skulle detta medföra att marknadsförutsättningarna för lokalpostföretagen helt skulle styras av den dominerande aktören och på så sätt bli oacceptabelt oförutsägbara. Även om konkurrenslagens regler om underprissättning gäller också i en sådan situation skulle ändå, enligt PTS bedömning, osäkerheten i förhållandet i praktiken utgöra ett marknadshinder för de företag som vill etablera sig på marknaden för enstaka försändelser." Så säger man i Post och telestyrelsens rapport Regeringen fick således varning från Post och telestyrelsen för drygt ett år sedan. Regeringen var således också medveten om betydelsen av att Posten inte fick tillämpa en geografisk prissättning för enstaka försändelser när postlagen reviderades. Posten har ändå under perioden från den 1 juli 1997 fram till mars 1999 genom sin selektiva prissättning agerat på ett sätt som enligt Post och telestyrelsen inneburit ett marknadshinder för de företag som vill etablera sig på marknaden för enstaka försändelser. Marknadsförutsättningarna för lokala postföretag har styrts av den dominerande aktören på ett sådant sätt att förutsättningarna för deras verksamhet har blivit oacceptabelt oförutsägbara. Regeringen har alltså sedan den 27 februari 1998 känt till konsekvenserna av en sådan selektiv prissättning. Min första fråga är då: Har regeringen utövat tillräcklig kontroll över Posten AB? Vi får också i den här debatten ofta höra att exempelvis lantbrevbäringen hotas om den lokala postoperatören skulle få ta över exempelvis kommunens post. Så har det varit i min hemkommun, och vi har hört liknande exempel från andra delar av Sverige. På nationell nivå, menar Postens förutvarande vd Ulf Dahlsten, skulle rikstäckningen vara hotad om man inte fick konkurrera med geografiskt differentierade priser mot City-Mail. Detta är min andra fråga. Den tredje frågan ber jag att få återkomma till i nästa inlägg.
Fru talman! Jag vill börja med att upprepa vad jag sade - Göran Hägglund ville höra statsrådet säga det med allvar i rösten, så jag får väl försöka låta allvarlig: Jag förutsätter att lagarna följs också av Posten. Detta säger jag med mycket stort allvar, och jag hoppas att det syns också i den utskrift som jag utgår från att olika aktörer sedan läser. Jag hoppas att ingen misstror den avsikten. Jag tycker också att det syntes mycket tydligt i svaret vilken syn jag och regeringen har. Den som skall föra samtal med Posten i de här ärendena är i första hand PTS, vilket man också har gjort i en del av de fall som det har redogjorts för. Jag kan också understryka det som båda frågeställarna sade: Det som har skett är oacceptabelt. Det är ingen tvekan om det. Men det är också så, precis som Konkurrensverket har påpekat, att det har skett förändringar. Jag tror att båda frågeställarna och jag är överens om att i det gränsland som uppstått när man gått från en total monopolsituation in i en konkurrensutsatt verksamhet har det uppstått friktioner som inte har varit bra. Nu gäller det för regeringen, både via styrelsen och via lagarna och reglerna, att se till att övergången till konkurrens på detta område sker helt och fullt och också blir accepterad av alla parter på marknaden. Jag följer alltså det här mycket noga, för att uttrycka det milt. Enligt regeringen är också konkurrensutsättningen på de tidigare monopolmarknaderna, dit post och tele hör, väldigt väsentlig för tillväxtpolitiken och även för konsumenternas möjligheter att få låga priser och bra service. Jag upprepar det gärna igen: Jag följer detta mycket noga. Det har skett förändringar, och vi kommer att bevaka att de verkligen fullföljs. Jag upprepar också detta gärna: Posten skall ha mycket god marginal till de gränser som lagstiftningen sätter ut.
Fru talman! Jag vill tacka statsrådet för de ytterligare klargöranden som kom i det senare inlägget. Jag tycker att det för aktörerna på marknaden bör vara alldeles uppenbart vad som gäller framöver, i den mån det inte har varit det tidigare. Vi har en konkurrenslagstiftning som säger att det inte är fel att ha en dominerande ställning - självfallet - men att det är fel att missbruka en sådan dominerande ställning. Min uppfattning är att Posten har gjort det under den tid som ligger bakom. Man har t.ex. haft särskilda prislistor just inom de områden där konkurrens råder eller varit på väg att uppstå. Det förefaller uppenbart att syftet enbart har varit att slå ut uppstickande företag som velat etablera sig. Jag tror liksom statsrådet självfallet att konkurrens är av godo, eftersom den gör att aktörer tvingas skärpa sig lite extra, att priserna kan hållas lägre än annars och att servicen blir bättre. Därför är konkurrens av godo, och därför är det också väldigt viktigt att konkurrenslagstiftningen följs upp på ett bra sätt. Avregleringen har nu ganska många år bakom sig, och det bör nu finnas en möjlighet att alla företag på marknaden följer lagstiftningen, och detta med marginal - annars leder det inte till den goda service och de låga priser som vi skulle kunna ha på det här området. Jag har i interpellationen beskrivit ett agerande av Posten, eller kanske flera, som jag tycker hade varit alldeles oacceptabelt oavsett vem som ägt företaget. Det är dock alldeles särskilt bekymmersamt när det är ett statligt företag som agerar på det här sättet. Vi har all anledning att se till att de företag som staten äger följer lagen och gör det med god marginal, så att den lagstiftning som riksdagen har fastställt också kan fullföljas. Jag vill tacka för de kompletterande svaren och hoppas att det här skall fungera klargörande för framtiden.
Fru talman! Jag får också börja med att tacka för det klarläggande vi frågeställare har fått här. Det är ett ovanligt klarläggande för att riktas till ett statligt monopolföretag, och jag hoppas verkligen att detta nya begrepp - med god marginal till lagstiftningen - skall leda till en positiv utveckling. Låt mig med anledning av svaret ställa en kompletterande fråga. Det gäller möjligheten att vidga rollen för Post och telestyrelsen. Konkurrensverket har ju tidigare till regeringen framfört synpunkten att det vore angeläget att utvidga rollen för Post och telestyrelsen vad gäller konkurrensfrågorna på postmarknaden, att Post och telestyrelsen skulle få i uppdrag att aktivt främja konkurrensen på postmarknaden. Detta vore inte särskilt märkligt med tanke på att sektorsmyndigheten i många andra länder har ett sådant uppdrag på avregleringsmarknader. Motsvarande uppdrag finns för Post och telestyrelsen på telesidan. Om Post och telestyrelsen hade haft ett sådant uppdrag i dag tror jag att de problem och speciella fall som jag har redovisat i interpellationen hade kunnat undvikas. Post och telestyrelsen övervakar i dag framför allt postlagens efterlevnad. Denna är i mycket hög grad inriktad på regler för postbefordran och mottagarnas rättigheter men mindre på relationen mellan företagen på marknaden. Min kompletterande fråga blir: Är ministern beredd att vidta några åtgärder för att vidga Post och telestyrelsens uppdrag i en sådan riktning som här har beskrivits? Jag är medveten om att frågan är kompletterande i förhållande till huvudfrågan i interpellationen. Jag får i övrigt tacka för det klarläggande svaret.
Fru talman! Jag är inte beredd att svara så tydligt i dag. Jag tycker att den frågeställning som Åke Sandström tar upp är komplicerad och inte helt enkel. Det handlar om huruvida det verkligen är bra att ge PTS de dubbla roller som det skulle innebära. Det jag däremot är beredd att säga är att vi inför nästa år jobbar med en proposition om konkurrensfrågor, där vi skall gå igenom alla olika verksamheter som vårt näringsdepartement ansvarar för. Där kommer vi förstås också att titta närmare på PTS roll och ansvar. Men om det skall gå i den riktning som Åke Sandström säger är jag inte beredd att svara jakande på i dag.

Fru talman! Roy Hansson har frågat vilka åtgärder jag avser vidta för att resor till och från Gotland skall kunna ske med den nya, moderna snabbfärjan året om. Inledningsvis vill jag säga att regeringen delar uppfattningen att det är viktigt med väl fungerande transporter till och från Gotland. Inför 1999 gjorde regeringen bedömningen att vissa förändringar i trafikprogrammet var nödvändiga för att säkerställa en tillfredsställande trafikförsörjning. Därför föreslog regeringen i budgetpropositionen för år 1999 att man skulle anslå ytterligare 15 miljoner kronor, totalt 190 En utökning av trafiken med två dagliga dubbelturer under hela året med höghastighetsfärjan har kostnadsberäknats till 21 miljoner kronor. Det har dock hittills inte funnits möjlighet att inrymma denna utökning av trafikprogrammet inom de angivna kostnadsramarna. En åretrunttrafik med höghastighetsfärjan skulle också innebära en betydande överkapacitet under lågsäsong, förutsatt att ingen annan förändring av trafikprogrammet görs. Om en sådan överkapacitet skall upprätthållas menar jag att det är rimligt att regionen tar sin del av det ekonomiska ansvaret. Den 1 juli i år startar den nya myndigheten Rikstrafiken sin verksamhet. Rikstrafiken skall överta ansvaret för bl.a. Gotlandstrafiken, och till årsskiftet kommer myndigheten att vara fullt uppbyggd. Då förs även anslagen Transportstöd till Gotland, Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. och Ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss kollektivtrafik över till ett sammanhållet anslag för Rikstrafikens verksamhet. Ett av skälen för Rikstrafikens bildande är att myndigheten skall kunna göra en sammantagen bedömning av vilken trafik staten av transportpolitiska skäl skall upphandla. I denna bedömning ligger naturligtvis möjligheten att inom angivna ramar göra en omfördelning av medel inför kommande år så att de transportpolitiska målen kan uppnås på ett bättre och mera kostnadseffektivt sätt. Regeringen anser att Rikstrafiken, i samverkan med andra intressenter, kommer att ha goda förutsättningar att utveckla trafiklösningar som bättre kan tillfredsställa olika kundgruppers behov. Det är riktigt att Gotlandstrafiken inte särskilt omnämns i vårpropositionen. Regeringen har dock för avsikt att i budgetpropositionen återkomma till riksdagen med ett inriktningsförslag avseende den framtida Gotlandstrafiken, vilket bl.a. föranleds av den utredning om Gotlandstrafiken som Sjöfartsverket gjort.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för svaret, även om det dröjt. Interpellationen ställdes den Skälet till att jag ställde denna förnyade interpellation var att det inte fanns något i vårpropositionen om hur regeringen hade tänkt sig denna trafik. Jag hade hoppats att dröjsmålet med svaret skulle ha använts till att reda upp den här frågan. Jag kan nu konstatera att så inte blivit fallet. Näringsministern har inget besked till gotlänningarna i dag. Det är viktigt att kommunikationer moderniseras och utvecklas. Så är det när det gäller Ölandsbron, motorvägsbyggen runtom i Sverige, nya och utbyggda flygplatser, tunnelbyggen, med varierande framgång, och brobyggen, som t.ex. Högakustenbron. Den senare till en kostnad av ett antal miljarder just för att modernisera trafiken vid höga kusten. Detta är bra. Det är viktigt för näringsliv, trafikanter och samhällsutveckling. Fru talman! Gotland fick den här våren en modernisering och utveckling av trafiken med den nya snabbfärjan. Redan nu märks en förbättring och ett ökat resande. Jag är beredd att redovisa exempel i nästa replikomgång. Men detta moderna trafikmedel skall inte enligt gällande turlista vara i trafik efter den 19 september i höst, och trafiken börjar inte igen förrän i april nästa år. Gotlänningarna och andra trafikanter är således höst, vinter och vår hänvisade till tidigare trafiksystem, dvs. att färdas i mopedfart. Jämförelsen kommer, fru talman, osökt in på om regeringen av kostnadsskäl skulle besluta att stänga t.ex. Högakustenbron september-mars med motiveringen att det blir för dyrt med snöröjningen. Eller t.ex. att låta X2000-tågen stå kvar i Göteborg i stället för att gå mellan Göteborg och Stockholm. Jag undrar vad vänner som bor i Göteborg skulle säga om de skulle hänvisas till att färdas kanske inte med ånglok, men med ett tidigare trafiksystem. Min fråga till näringsministern är: Inser ministern att detta är likartat det som sker med Gotlandstrafiken? Man ställer av ett modernt trafiksystem och låter färjan ligga kvar i hamnen i Visby. I svaret hänvisar ministern till den nya rikstrafikmyndigheten. Det är bara det att den här myndigheten inte skall överta ansvaret för Gotlandstrafiken förrän vid årsskiftet. Men enligt turlistan upphör snabbfärjan den 20 september detta år. Det talas också i svaret om överkapacitet och om utformning av trafiken. Det är det som regeringen har haft lång tid på sig att fundera på inom Sjöfartsverket. Det som bekymrar mig något i svaret är att det talas om regionernas ansvar. Vilka andra regioner har ansvar för rikstrafiken? Min fråga kvarstår fortfarande: Kommer näringsministern och regeringen med något förslag? Det är bråttom. Gotlänningarna börjar bli otåliga i den här frågan.
Fru talman! När det gäller regioner och kommuner som tar ansvar för trafiken kan jag ta många exempel. Det är många kommuner som bidrar med det. Umeå och Vasa, där regionerna i både Finland och Sverige deltar. När det sedan gäller jämförelser med infrastruktursatsningar, t.ex. Öresundsbron, kan man säga att det kanske är lika lämpligt att jämföra statens engagemang i Gotlandstrafiken med statens köp av olönsam järnvägstrafik som att göra andra jämförelser. Om jag sedan får ta upp Sjöfartsverkets roll. Sjöfartsverket har uppdraget att i samverkan med andra intressenter fastställa turlistan, och jag utgår från att detta sker på bästa sätt utifrån den efterfrågan som finns och de ekonomiska ramar som riksdagen har lagt fast.

TEK:s förslag går i korthet ut på ett nolltaxesystem. Förslaget har remissbehandlats. När snabbfärjan introducerades var inte avsikten att den skulle upprätthålla åretrunttrafik. Avsikten var att den i första hand skulle gå under högsäsongen. Den nya höghastighetsfärjan utgör oprövad teknik i våra farvatten. Det är inte klarlagt hur den klarar svenska isförhållanden. Enligt vad jag har erfarit, bl.a. från Sjöfartsverket, är det sannolikt att den inte klarar en rejäl isvinter. Det kan därför vara klokt att testa den ingående även under vinterförhållanden innan den sätts in i reguljär åretrunttrafik. Vi bereder detta ärende med Sjöfartsverket och inom departementet. Vi får avvakta när vi vet mer. Som alltid: Det är en budgetfråga.
Fru talman! Efter detta inlägg blir jag något mer bekymrad. Först och främst var det tal om rikstrafiken och en jämförelse med trafiken mellan Finland och Sverige. Jag måste erinra om att Gotland är en del av Sverige. Gotland har rätt till samma omfattning på trafiken som alla andra regioner har. Jag vet inte någon region som har ansvar för rikstrafiken. När börjar man t.ex. i Norrland att med hjälp av lokala insatser svara för vägarna norr om Boden? Mig veterligt sker inte det. Sammalunda gäller trafiken över Öresund. Det är inte en nationell fråga. I det här fallet försöker regeringen genom att hänvisa till regionernas ansvar glida undan ansvaret för trafiken till och från Gotland. Väg 73 borde sluta i Visby, inte i Nynäshamn. Så enkelt är det. Ministern tog upp förslaget om fackfrågan. Det är en helt annan fråga. Det som sades här var inte korrekt. Det är riktigt att regeringen gav NUTEK i uppdrag att studera frågan. NUTEK lade fram ett förslag. Det var ett förslag som underkändes av regeringen och skickades till Sjöfartsverket för utredning. Sjöfartsverket arbetar nu med ett annat alternativ. Det som sades här var inte korrekt. Det är en annan och lika betydelsefull fråga, som jag skall be att få återkomma till i ett annat sammanhang. Det bekymrar mig hur Sjöfartsverket handlägger detta ärende. Ministern tog upp frågan om vintertrafik. Det är faktiskt första gången jag har fått höra att det inte har varit avsikten att färjan skall gå i trafik året om. När planerna för den nya färjan presenterades på ritbordet, sades det att det är möjligt att den vissa stränga isvintrar inte kan gå inomskärs. Det inträffar vart sjunde år. So what? Det får man acceptera vart sjunde år, ett par veckor i februari månad. Men om avsikten var att färjan aldrig skulle gå vintertid, känner jag mig - och andra gotlänningar - förd bakom ljuset. Jag tror att färjan är byggd för att gå året om, men vissa stränga isvintrar kan den inte gå inomskärs. Jag kan konstatera att något besked i den här frågan till mig, gotlänningarna eller andra trafikanter till Gotland, kom inte i dag - vilket jag beklagar.
Fru talman! Jag har inte mer att tillägga än att vi bereder ärendet. Vi och alla gotlänningar får vara lite tålmodiga. Tanken var från början att färjan inte skulle gå året runt. Sjöfartsverkets bedömning var att den skulle användas under högsäsong. Ett annat problem är den konkurrens som uppstår med annan båttrafik om färjan skall gå året runt. Men än en gång: Det är ingen som har sagt att vi inte skall låta detta fartyg gå året runt, men vi vill ha mer beredning och analys från Sjöfartsverket innan vi återkommer till den frågan.
Fru talman! Jag återkommer till frågan om att tanken inte var att färjan skulle gå året om. Jag misstänker att när en färja köps för ett antal hundra miljoner, byggs den för att den skall gå året om. Jag kan inte se en mening i att låta en färja ligga stilla i hamn från september till april. Det måste vara ett dåligt utnyttjande av tillgångarna. Vissa stränga isvintrar må det väl vara hänt att färjan inte kan gå - ny teknik osv. Men det har sagts att det inträffar sällan. En siffra som har nämnts är vart sjunde år. Det är verket som har studerat resandeströmmen. Med den nya färjan ökar resandeströmmen högst avsevärt. För någon vecka sedan valde ett sekreterarnätverk av chefssekreterare på Gotland att utnyttja färjan för att åka till Stockholm. Det gladde mig särskilt att de valde att besöka mig i riksdagen. Det innebar, ministern, att de åkte från Gotland på morgonen, besökte riksdagen kl. 11.00, åt lunch, damerna fick shoppa ute i staden, åkte kl. 15.00 och de var hemma samma kväll. Det är en helt ny möjlighet som inte har funnits tidigare i Gotlandstrafiken. Det har naturligtvis på ett påtagligt sätt förändrat möjligheterna att resa. Ministern hänvisar till att ingen har sagt att färjan inte skall gå året om. Av svaret framgår tydligt att regeringen inte kommer att ta något initiativ för att vidta förändringar. Tydligare än så går det inte att avvisa frågan.
Fru talman! Vi talar om 1999. Vad som händer sedan har jag inte uttalat mig om. Det får vi avvakta. Vi måste vara långsiktiga när det gäller fartyg som skall gå året runt till och från Gotland.

Fru talman! Ola Karlsson har frågat mig vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att göra det intressant för välutbildade och välavlönade att stanna och verka i Sverige. Ola Karlsson har även frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att förbättra villkoren för nya kunskapsföretag samt för att avskaffa straffbeskattningen på utbildning och hårt arbete. Svaret har utformats i samråd med finansministern. Jag håller med Ola Karlsson om att kompetensnivån är en viktig faktor för Sveriges konkurrenskraft och välfärd. Däremot vänder jag mig emot uttryck som "straffbeskattning" på arbete och utbildning. Jag vänder mig också emot den överdrivna och i flera avseenden helt felaktiga bild av hur många som flyttar utomlands. Sverige har under de senaste åren fått in fler tekniker och personer med annan högskoleutbildning än vad som har flyttat ut. Bland utflyttade civilingenjörer har återflyttningen under flera år på 1990-talet, bl.a. på grund av stor efterfrågan från svenskt näringsliv, t.o.m. ökat snabbare än utflyttningen. Att dividera det totala antalet utflyttade med antalet nyexaminerade och utifrån en sådan räkneoperation påstå att det motsvarar 25 % av en årskull är totalt missvisande. 2-3 % av de nyexaminerade civilingenjörerna flyttar utomlands 1-2 år efter examen enligt SCB:s uppföljningar av examenskullarna under 1990-talet. Netto har Sverige en utflyttning på 3 Regeringen ser, till skillnad från Ola Karlsson, den ökade rörligheten som något positivt. Vi vill stimulera till ökad rörlighet bland studerande. Detta sker exempelvis genom att studenter kan beviljas studiemedel för att läsa utomlands och genom regler om att vissa utlandsstudier kan tillgodoräknas i en svensk högskoleexamen. För regeringen är utlandserfarenhet inte ett hot utan något som bör stimuleras. Kompetens är, som Ola Karlsson mycket riktigt påpekar, viktigt för att svenska företag skall kunna konkurrera på den internationella marknaden. Regeringen aviserade i vårpropositionen flera förslag som bidrar till en ökad utbildningsnivå. Under åren 1997-2002 kommer antalet platser på högskolor och universitet att byggas ut med 88 000. Sverige har i dag den kraftigaste utbyggnaden av utbildning inom naturvetenskap och teknik i Europa. Regeringen har också i vårpropositionen föreslagit ytterligare medel till forskning samt en stimulans till kompetensutveckling i arbetslivet som kommer att genomföras 2000-2002. Det är regeringens avsikt att med början under mandatperioden genomföra inkomstskattesänkningar för alla med tyngdpunkt på låg och medelinkomsttagare. Skattesänkningarna bör utformas så att marginaleffekterna minskas och arbetskraftsdeltagande och utbildning uppmuntras. Detta är ett viktigt instrument för att långsiktigt stärka Sveriges internationella konkurrenskraft. När det gäller de övergripande skattefrågorna hänvisar jag till de skatteöverläggningar som pågår och där samtliga partier deltar. Mot bakgrund av detta är jag övertygad om att Sveriges kunskaps och kompetensbehov mer än väl kommer att tillgodoses genom de satsningar regeringen har genomfört och föreslagit.
Fru talman! Jag skall börja med att tacka näringsministern för svaret, även om jag måste säga att jag blir lite bekymrad när jag läser det. Jag uppfattar det som att statsrådet tar väldigt lätt på problemen. Ord som "totalt missvisande" och "felaktig bild" används för att beskriva den stora debatt som har varit om flytten av välutbildade människor utomlands. När statsrådet talar om lösningen på de eventuella problemen handlar det egentligen enbart om satsningar på fler utbildningsplatser. Inte på någon punkt talas det om riktade åtgärder för att göra det möjligt eller intressant för välutbildade och välavlönade att stanna i Sverige. Jag skulle vilja fråga statsrådet varför det är totalt missvisande när man gör en räkneoperation och visar att den totala bruttoutflytten av civilingenjörer motsvarar 25 % av en årskull. Varför är detta totalt missvisande, som statsrådet hävdar? Sedan försöker statsrådet negligera problemet genom att påstå att Sverige bara har en utflyttning på 3 Jag delar uppfattningen att det är viktigt och bra med utlandserfarenhet. Många av de företag som är stora i dag har etablerats och startats därför att välutbildade människor utbildade sig utomlands, gjorde praktik utomlands och kom tillbaks och startade dessa företag. Problemet är inte att svenska ungdomar flyttar utomlands, utbildar sig och jobbar, utan problemet är att alltför få av dem flyttar tillbaks och att alltför få utländska ungdomar och ingenjörer kommer till Sverige. När vi i näringsutskottet hade en hearing med bl.a. Siemens-Elemas svenske vd konstaterade han att det är omöjligt för dem att driva samprojekt här i Sverige, därför att det är omöjligt att ge tyska och andra civilingenjörer en lönenivå och ersättningsnivå efter skatt som motsvarar den de har hemma. Det svenska klimatet för civilingenjörer gjorde det omöjligt för Siemens-Elema att förlägga forsknings och utvecklingsprojekt hit. Då är det ett allvarligt problem. När företag väljer att lägga utvecklingssatsningar på andra ställen än i Sverige, när forskning och utveckling - det som skapar morgondagens jobb - läggs utanför landet därför att det är svårt att rekrytera rätt människor till Sverige är det ett problem. Om detta andas statsrådets svar inte någonting. Jag tror också att det är så här: I takt med att alltfler stora svenska företag blir utlandsägda kommer fler civilingenjörer att flytta ut med dem. Det blir naturligt att göra karriär i de företagen, som det är i dag, men karriären kommer i så fall att leda till huvudkontor utanför Sverige. Det är snarast så att utflyttningen kommer att öka. Jag tycker att det är riktigt oroande att statsrådets svar inte på någon enda punkt talar om villkoren för kunskapsföretagen.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att det går bra för Sverige. Sysselsättningen ökar dag för dag. Arbetslösheten sjunker. Vi har en tillväxt som ligger högre än EU:s genomsnitt. Vi satsar mer på forskning, utveckling och utbildning än något annat land i Europa. Vi har mycket låg inflation. Vi har reallöner som vi inte har haft på många år. Som jag sade har vi en stark tillväxt. De prognoser som görs av andra utanför detta land tecknar en väldigt ljus bild av Sverige. Det är faktiskt inte sant att i talarstolen säga att all utveckling flyttar härifrån och att forskning och utveckling inte vill vara här. Det är som jag sade: Det finns få länder i världen som satsar så mycket på forskning och utveckling som Sverige gör. Säg det. Berätta den sanningen. Ola Karlsson försöker förmedla en bild av brain drain som jag vänder mig emot. Han pekar på att utvandringen 1997 motsvarade 25 % av en årskull. Jag säger att detta inte är sant. Vad Ola Karlsson försöker göra är att sprida en bild av att en fjärdedel av alla våra unga duktiga civilingenjörer flyr landet i skatteprotest. Ändå vet Ola Karlsson likaväl som jag att så inte är fallet. I november 1996 gjorde SCB en undersökning över hur många av de civilingenjörer som examinerades 1994 och 1995 som då, ett och ett halvt år senare, inte längre var folkbokförda i Sverige. Då handlade det om ett sjuttiotal personer - en siffra som motsvarar 2-3 %. I mina ögon är det alldeles för lite. Jag hoppas att antalet har ökat markant sedan dess. Sedan andra världskriget pågår en ökad rörlighet över landets gränser. Antalet utflyttade ökar för närvarande, men återinflyttningen till Sverige ökar i minst samma takt. Dessutom har Sverige haft ett stort invandringsöverskott under hela 1990-talet. Nettot - inflyttade minus utflyttade - ger varje år ett befolkningstillskott i landet, och en stor del av detta tillskott utgörs av personer med högskoleutbildning. Att som Ola Karlsson måla fan på väggen över den ökade internationella rörligheten gestaltad i enbart utflyttningsstatistik vittnar antingen om trångsynthet eller om ett medvetet val för andra politiska syften. Regeringen ser, till skillnad från Ola Karlsson, den ökade rörligheten som något positivt. Avslutningsvis vill jag säga att det inte är så att utländska intressen investerar 80 miljarder per år i Sverige bara för att det är så dåligt här. Ericsson producerar varor och tjänster varav 3-4 % säljs i Sverige. Resten säljs i övriga världen. Det säger sig självt att man inom det företaget har en stor rörlighet. Skulle man inte ha detta skulle man inte vara så framgångsrik som man trots allt är.
Fru talman! Jag tycker att bilden bekräftas och förstärks ännu mer av detta inlägg från statsrådet. För näringsministern är kompetensutflyttning - brain drain - inget som helst problem. För näringsministern blir utflyttade civilingenjörer, civilekonomer, läkare och sjuksköterskor bara ett led i en moderat komplott i syfte att svartmåla regeringen. Jag tycker att det är beklagligt att vi har en näringsminister - ett statsråd - som inte ser problemen och som inte ser att det är ett bekymmer för svenska företag och för folkhushållet att många välutbildade flyttar utomlands för att sedan inte flytta tillbaks. Vi har en situation där stora delar av denna flytt bara går åt ena hållet. Det är svenska civilingenjörer som flyttar utomlands, både för att utbilda sig vidare och för att skaffa sig praktik, men det är få utländska civilingenjörer som kommer hit, såvida det inte gäller flyktingar som sedan dessvärre hamnar som städare eller diskare därför att vi har ett så dåligt system för att ta till vara den utländska kompetensen. Jag tycker att det är beklagligt att ett statsråd så totalt negligerar de larmrapporter som faktiskt har kommit bl.a. från Industriförbundet och från SACO. I SACO:s undersökning Därför flyttar unga akademiker utomlands sägs att var tredje civilekonom och civilingenjör kan tänka sig att stanna större delen av sitt yrkesverksamma liv utomlands, dvs. i minst 20 år. Det är klart att det är bra för dem om de hittar bättre villkor utomlands, men problemet är att vi får tillbaka för få av dem. Vi borde få tillbaka dem med de utökade erfarenheter som de fått. Vi borde erbjuda villkor som gör det intressant för dem att komma tillbaka. Sedan till villkoren för de nya kunskapsföretagen. Anser statsrådet inte att det finns någonting att göra för att förbättra villkoren för dessa? Vi har ställt följande fråga: Vilka åtgärder avser regeringen vidta för att förbättra villkoren för nya kunskapsföretag? Anser statsrådet att allt är bra som det är i dag, eftersom han inte ens berör frågan i sitt svar? dag väljer många av dem att etablera sig på Nasdaqbörsen eller att gå samman med amerikanska företag, därför att man upplever att man har lättare att rekrytera personal i USA och att det med de amerikanska företagens optionsprogram går lättare att expandera och skaffa nya jobb.
Fru talman! Låt mig först säga att jag inte anser att allt är förträffligt och klart. Det finns mycket som vi behöver göra för att förbättra näringsklimatet. Det handlar om regler, om skatter och om mycket annat. Det gäller också, precis som interpellanten säger, inte minst de nya kunskapsföretagen. Jag har ingen annan uppfattning än att det här måste göras mer. Det är dock inte det som frågan handlar om, och vad Ola Karlsson försöker göra är att svartmåla. Jag står ut med att Ola Karlsson svartmålar regeringen, och jag upplever t.o.m. att det är stimulerande, men jag tycker att det är allvarligt att Ola Karlsson svartmålar Sverige med pessimistiska sifferuppgifter och med inlägg som faktiskt inte stämmer. Låt oss se på antalet utflyttade civilingenjörer. År 1998 flyttade 699 civilingenjörer utomlands samtidigt som 386 flyttade tillbaka. Netto handlade det om drygt 300 svenskfödda civilingenjörer. Det motsvarar Till detta kommer den nettoinvandring som vi har av utlandsfödda ingenjörer. På det området saknas dock - vilket jag tror att Ola Karlsson och jag kan vara överens om - en hel del statistik. Det vore naturligtvis illavarslande för Sverige om all kompetens flydde landet. Det är också mot den bakgrunden som Närings-, Utbildnings och Utrikesdepartementen tillsammans med bl.a. Industriförbundet och Invest in Sweden Agency, ISA, har bett SCB att studera frågorna närmare. Resultaten av den studien visar, liksom tidigare material från SCB, dock inte på den alarmerande brain drain som Ola Karlsson och andra tidigare har varnat för. En seriös diskussion om för Sverige viktiga framtidsfrågor är inte betjänt av en tendentiös lek med statistik för andra politiska syften. Det var min poäng. Jag vill också meddela Ola Karlsson att regeringen före sommaruppehållet kommer att kalla samman all den forskning som finns på området. Vi kommer då att redovisa de olika forskningsrapporterna och vad forskarna säger om in och utflyttning för att klargöra detta. Vi kommer också, vilket framgår av vårbudgeten, att dra i gång ett arbete där vi seriöst skall jämföra vad Sverige har på alla relevanta områden i förhållande till andra länder och vad Sverige inte är riktigt bra på. Det skall vi göra varje år för att kunna få en bra statistik och ett jämförelsematerial där vi mer seriöst kan föra en diskussion och inte svartmåla Sverige. Tala i stället om att det går bra för Sverige! Skryt om detta, och var stolt över detta!
Fru talman! Jag är stolt över att det går bra för många svenska företag. Jag är stolt över att vi här i landet har Ericsson, som står för en mycket stor del av de forsknings och utvecklingssatsningar som görs totalt i landet. Jag tycker också att det är bra om regeringen tar initiativ till ett forskningsprogram om inoch utflyttning av kompetens. Jag tror dock att det vore ännu bättre om regeringen ägnade en del av sin tid åt att också lägga fram förslag till förbättringar av villkoren för många av de grupper som det gäller. Jag tycker att det är alarmerande när en svensk vd för ett dotterbolag till en internationell koncern - i detta fall Siemens-Elema - säger att det inte är möjligt för den att till Sverige förlägga samarbetsprojekt där civilingenjörer från flera länder deltar, bl.a. på grund av de skatteregler som finns här. Man säger att man väljer att förlägga sådana projekt till andra länder än Sverige, därför att man inte tycker att det är möjligt att hålla ihop sådana projekt. Det är i praktiken blir omöjligt att betala tyska civilingenjörer samma löner som de skulle få i Tyskland. Med det svenska skattesystemet blir det svårt. Jag tycker att det borde vara ett prioriterat område för en näringsminister att se till att den här typen av utveckling och forskning förläggs till Sverige. Det handlar här om morgondagens jobb, och då behöver vi fler än Ericsson, SKF och de andra stora svenska företagen. Vi behöver fler företag och civilingenjörer.
Fru talman! Jag har redogjort för skattepolitiken. Det står i vårpropositionen att vi under mandatperioden skall sänka skatten för alla, med betoning på lågoch medelinkomsttagare. Vi har från regeringen också anmält - det kanske Ola Karlsson inte tycker om, men jag vill ändå säga det - en s.k. expertskatt för att företagen skall kunna ta emot s.k. internationellt management och experter. En sådan har alla andra länder, och därför har vi ansett att också Sverige behöver det. När det sedan gäller forskning och utveckling vill jag än en gång säga: Det finns få andra länder i världen som satsar så mycket på forskning och utveckling. Det beror väldigt mycket på att företagen i Sverige satsar så mycket på detta. Det är företagen som står för detta. Jag har inte från denna talarstol sagt att allt är perfekt i Sverige. Det är det inte. Det är mycket som måste göras, inte minst när det gäller näringsklimatet och när det gäller regler och skatter. Detta har vi också tagit upp i vårpropositionen, och vi återkommer till detta i budgetpropositionen. Men jag saknar något. Här vinner vi schlagerfestivaler. Här köper utländska företag svenska företag för 80 miljarder per år. Här har vi en snabbare tillväxt än de flesta länder i Europa, och vi har på alla områden en utveckling där vi minskar arbetslösheten snabbare än de flesta länder. Var stolt över detta! Kritisera gärna regeringen, men var stolt över Sverige!

Fru talman! Ola Karlsson har ställt ett antal frågor angående energipolitiken. Låt mig börja med de frågor som gäller avvecklingen av Barsebäcksverket. Ola Karlsson påpekar att förhandlingarna med Sydkraft AB om ersättning hittills har kostat staten mer än 8 miljoner kronor. Jag delar inte Ola Karlssons upprördhet över detta belopp. Enligt min bedömning är summan inte alls orimlig i förhållande till de stora värden som en kärnkraftsanläggning representerar. Regeringen har av riksdagen bemyndigats att, som underlag för slutlig fastställelse i domstol, träffa och genomföra sådana avtal med Sydkraft AB som kan erfordras i samband med en överenskommelse om ersättning för förluster till följd av stängningen av 1997 98:317). För ändamålet anvisades ett formellt belopp på 1 miljon kronor, vilket regeringen har bemyndigats att under vissa förutsättningar överskrida. Att anslagsbeloppet inte har beräknats närmare beror givetvis på att resultatet av förhandlingen mellan parterna inte kan föregripas. 1 före den 1 juli 1998. Regeringsrätten har ännu inte tagit slutlig ställning i ärendet. I avvaktan på Regeringsrättens ställningstagande förs inga förhandlingar mellan staten och Sydkraft AB. När det gäller programmet för omställning av energisystemet är det riktigt, som Ola Karlsson påpekar, att regeringen avser att föreslå förändringar av vissa av de i programmet ingående åtgärderna. Detta är ett resultat av den planerade och kontinuerliga uppföljningsprocess, som riksdagen beslutade om i samband med programmets inrättande (prop. Regeringen följer fortlöpande upp programmets resultat i syfte att kunna göra förbättringar där det behövs. En plan för uppföljning och utvärdering av 1997 års energipolitiska program remissbehandlas för närvarande och kommer att redovisas för riksdagen. De förändringar som regeringen kommer att föreslå i budgetpropositionen för år 2000 är avsedda att på sikt öka effektiviteten hos de i omställningsprogrammet ingående åtgärderna. Därigenom förbättras bl.a. förutsättningarna för uppfyllandet av det villkor som i den energipolitiska överenskommelsen ställdes upp för stängningen av den andra reaktorn i Barsebäck, nämligen att bortfallet av elproduktion kan kompenseras genom tillförsel av ny elproduktion och minskad användning av el.
Fru talman! Jag skall börja med att tacka näringsministern för svaret, även om jag tycker att det väldigt dåligt berör många av de frågor som jag ställt i interpellationen. Den första frågan var: Vilken är regeringens energipolitiska strategi, frånsett att invänta Regeringsrättens dom? Skall jag tolka svaret som att strategin är att kärnkraftsavvecklingen ligger fast och att både Barsebäck 1 och 2 skall stängas i enlighet med det tidigare beslutet? Är det så jag skall tolka svaret? Den andra frågan var: Har omställningsprogrammet gett sådana minskningar av elanvändningen att stängningen av Barsebäck 2 senast den 1 juli år 2001 ligger fast? Anser statsrådet att omställningsprogrammet har gett sådana minskningar? Vilka förändringar i omställningsprogrammet kommer att leda till att programmet kan fullföljas? Den fjärde frågan var: Avser statsrådet att föreslå några åtgärder som minskar förbrukningen av fossila bränslen såväl inom landet som indirekt via elimport av kolkraft? Jag ser inget som helst svar på den frågan i interpellationen. Nästa fråga var: Vilka kostnader budgeterar regeringen med för den förtida avvecklingen av Barsebäck 1 och 2? För Barsebäck 1 finns ett anslag på 1 miljon kronor som sedan länge är uppätet av de 8 miljoner kronorna i förhandlingsersättning. Men hur skall Barsebäck 2 täckas om nu strategin är att avvecklingen ligger fast? Min sista fråga var: Hur avser regeringen att finansiera en förtida avveckling av Barsebäck 1 och 2? Anslaget på 1 miljon kronor lär inte räcka speciellt långt, särskilt som man redan ligger 1 miljon kronor back. Som jag skrev i min interpellation vilar regeringens energipolitik i dag på två ben. Det första är avvecklingen av kärnkraften, och det andra är det mycket dyra omställningsprogrammet. Rapporterna från Energimyndigheten och andra signaler visar att omställningsprogrammet i praktiken har havererat. Regeringen har själv gett det kanske bästa kvittot på detta genom att sätta stopp för fortsatta utbetalningar av stöd till anläggningar. Det program som skulle ge 7-8 TWh per år i besparingar eller ny kraft visar sig nu landa på någonstans mellan 1,2 och 1,9 TWh per år. Vilka förslag skall regeringen och statsrådet lägga fram som gör det möjligt att nå upp till målen för det mycket ambitiösa programmet. Skall man underlätta konvertering från elvärme till fjärrvärme för uppvärmning av villor handlar det om mycket stora belopp, om man inte skall pungslå villa och radhusägare mycket hårt. Ny kraftvärmeproduktion har också havererat med ett antal ansökningar om stöd men mycket få nya anläggningar. Vilken strategi har regeringen för energipolitiken?
Fru talman! På frågan om Barsebäck 1 och 2 är svaret ja. De skall stängas. Det har riksdagen beslutat. Det finns en trepartiöverenskommelse om detta. När det sedan gäller omställningsprogrammet är det lite för tidigt att säga någonting, eftersom det nu pågår en utvärdering. Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att fortlöpande följa upp och utvärdera de åtgärder som ingår i det energipolitiska programmet. En slutsats av den utvärderingsprocess som nu har inletts är att åtgärderna som syftar till att minska elanvändningen inte leder till avsett resultat. Det finns flera orsaker till detta, bl.a. att elpriset har sjunkit kraftigt. En annan orsak är att kostnaderna för konvertering av de elvärmda husen inte har sjunkit i den takt man tidigare hade förväntat sig. Att regeringen nu planerar att föreslå vissa förändringar i programmet anser jag inte alls vara ett misslyckande. Tvärtom har regeringen skyldighet att fortlöpande se till att de medel som riksdagen anvisat för ändamålet används så effektivt och rationellt som möjligt. Den nya utformning av åtgärderna som övervägs syftar när det gäller utbyggnad av fjärrvärme till att kostnaderna för konvertering av enskilda fastigheter skall kunna sänkas, t.ex. genom användning av nya tekniska lösningar. Även när det gäller bidraget till konvertering från eluppvärmning till individuell bränsleeldning syftar förändringen till lägre kostnader för den enskilda fastigheten. När det sedan gäller själva avvecklingen och kostnaderna kring det har riksdagen anvisat pengar. Men det ligger i själva förhandlingen att vi inte här kan stå och tala om belopp. För staten måste det bli så billigt som möjligt. Nu får vi avvakta den domstolsprövning som sker. Jag gör bedömningen att den kommer att vara klar före midsommar. Därefter skall vi fortsätta förhandlingarna.
Fru talman! Vi fick i varje fall ett klart besked: Barsebäck 1 och 2 skall stängas. Samtidigt är stängningen av Barsebäck 2 villkorad. Det fordras ett riksdagsbeslut, och enligt det tidigare riksdagsbeslutet skall regeringen visa att Barsebäck 2 kan ersättas med ny inhemsk produktion. Nu har ju inte statsrådet så rasande mycket tid på sig för att visa att man når fram till den nya inhemska produktionen. Det finns en tidigare promemoria i Näringsdepartementet som visar på behovet av varseltid för stängningen av en reaktor. Det är sannolikt så att ett sådant beslut måste komma minst ett halvår innan avvecklingen skall ske. Det innebär att ett regeringsbeslut måste fattas årsskiftet 2000/2001. Dessförinnan måste en riksdagshantering ha skett och ett beslut fattats. Då måste statsrådet, om han nu är kvar då, ungefär vid halvårsskiftet år 2000 ha redovisat hur den nya produktionen skall gå till. Och detta är ändå en mycket positiv tidsplan. Därför menar jag att det redan nu måste ske ett mycket omfattande arbete i Näringsdepartementet för att visa att man klarar detta, annars faller Björn Rosengrens ord platt till marken. Om man skall stänga Barsebäck 2 fordras i praktiken besked senast under hösten om hur man skall klara detta. Men det kommer ingen ny kraftvärmeproduktion i dag annat än mycket marginellt. Effektminskande åtgärder har lett till braskaminer som folk sitter hemma och eldar i på kvällarna när effektbehovet inte är som störst. Ett antal miljoner är bortkastade i onödan. Konverteringen från elvärme till fjärrvärme är också ett praktfiasko med kostnader för den enskilda småhusägaren på 80 000-150 000. I Enköping landar man på en pay-off-tid på 70 år för anläggningen. Jag menar att allt detta talar för att den energipolitik som regeringen säger sig ha i praktiken är innehållslös. Man klarar inte att genomföra de gamla besluten. Omställningsprogrammet ger inte tillförsel av ny inhemsk produktion. Om Barsebäck 1 och 2 skall avvecklas blir alternativet import av dansk, tysk och polsk kolkraft. Det blir massiva koldioxidutsläpp för att klara regeringens energipolitiska ansikte.
Fru talman! Låt mig bara säga att stängningen av Barsebäck 2 är villkorad till annan elproduktion och/eller till att effektiviseringar skall uppnås, precis som Ola Karlsson säger. I övrigt hänvisar jag till vad jag tidigare har sagt.
Fru talman! Näringsministern sade i sitt tidigare inlägg att riksdagen har anvisat pengar för avvecklingen av Barsebäck 1 och 2. Det enda belopp som finns är 1 miljon kronor. Budgeteringsmarginalerna är inte så där rasande häftiga för de kommande åren. Barsebäck 1 och 2? Även om jag har full respekt för att statsrådet inte kan ange beloppet på en miljard när, eller två, tre eller fem miljarder när, skulle jag ändå vilja veta hur man tänker finansiera det hela. Är det inom budgeteringsmarginalerna som man skall ta beloppet? Anslaget på 1 miljon kronor räcker ju i bästa fall till 10 % av förhandlingskostnaderna. Hur tänker man betala denna gigantiska kapitalförstöring? Hur tänker man lösa finansieringen av det ena av benen i regeringens energipolitiska strategi. Omställningsprogrammet är ju hittills ett enda stort fiasko. Man kan inte ens visa hur man skall betala det andra benet, Barsebäcks stängning. Jag menar att regeringens politik på energiområdet är dyr, skadlig och slår ut ett antal jobb, inte minst vid kärnkraftverket i Barsebäck. Dessutom är den miljöskadlig, eftersom den leder till gigantiska ökningar av koldioxidutsläppen.

Fru talman! Denna energipolitik är fastställd av riksdagen, vilket borde respekteras. Den skall nu regeringen fullfölja. När det gäller frågan om huruvida anslaget behöver överskridas vill jag säga att regeringen avser att återkomma till riksdagen under 1999 i första hand i tilläggsbudget eller i en särskild proposition. Frågan är alltså för tidigt väckt.

Fru talman! Per Westerberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att uppnå ett näringsklimat i världsklass, i vilken takt åtgärderna avses vidtas och när Sveriges nationella konkurrenskraft skall vara i världsklass. Jag anser att många av de fundament som krävs för ett gott näringsklimat redan finns i dag bl.a. i form av mycket låga räntor, låg inflation och stabila statsfinanser. Förra året blev den svenska tillväxten 2,9 %, vilket är strax över EU-genomsnittet. Reallönerna ökar kraftigare än på länge och den inhemska efterfrågan växer. Både inflödet och utflödet av direktinvesteringar i Sverige steg under 1998 till rekordnivåer. Regeringen har också vidtagit ett stort antal åtgärder för att uppnå ett ännu mer gynnsamt näringsklimat i Sverige. I de pågående skatteöverläggningarna eftersträvar regeringen en bred parlamentarisk överenskommelse för att säkra stabiliteten och förutsägbarheten i en ny skattereform. Skatterna skall vara både rimliga och rättvisa samt stimulera tillväxt och utveckling. Regeringen aviserade i årets ekonomiska vårproposition att vi kommer att återkomma i budgetpropositionen till hösten med förslag till slopad kupongskatt på näringsbetingade aktier, slopandet av ett antal stoppregler för fåmansföretag samt att förvärv av egna aktier skall tillåtas för publika bolag, och i ett senare skede även för privata bolag. En särskild utredning tillsätts också för att se över de s.k. 3:12 reglerna och hur generationsskiften skall kunna underlättas. Vi har också tagit andra initiativ för företagandet, inte minst för de små och medelstora företagen. Det gäller bl.a. förenklad företagsregistrering, minskad uppgiftslämnarbörda för företag och ett system för effektivare konsekvensanalyser av reglers effekter för små företag. Även vissa skattelättnader har genomförts. Det är regeringens ambition att återkomma med ytterligare insatser inom dessa viktiga områden. I den ekonomiska vårpropositionen aviserades också en ökning av resurserna till forskning och forskarutbildning med ca 1,3 miljarder kronor under åren Antalet platser på högskolor och universitet har under perioden 1997-2000 ökat eller kommer att öka med sammanlagt 68 000 platser. Antalet högskoleplatser kommer att öka med ytterligare 10 000 under Ytterligare stimulans av kompetensutveckling i arbetslivet genomförs åren 2000-2002 med utgångspunkt i det förslag som arbetsgruppen för kompetensutveckling i arbetslivet lämnade hösten 1998. Det är alltså ett stort antal åtgärder och initiativ som regeringen har tagit eller kommer att ta för att ytterligare förbättra näringsklimatet i Sverige.

Fru talman! Först ber jag att få tacka näringsministern för svaren på mina frågor. Av naturliga skäl är jag kanske inte nöjd till alla delar, även om det var ett av de utförligaste svaren som näringsministern har lämnat på detta område i kammaren. Konjunkturerna i Europa och Sverige är för närvarande bättre. Inflation och ränta är förvisso lägre i Europa i förhållande till omvärlden, och de har gått ned ännu lite mera i Sverige. Sverige är ju till följd av sitt budgetsystem ett av världens mest konjunkturkänsligaste länder, vilket visar sig väldigt påtagligt i den svenska ekonomiska utvecklingen. Det som bekymrar mig är naturligtvis att jag inte ser någon uppföljning för att man skall försöka att få stabilare statsfinanser och en stabilare ekonomisk utveckling i Sverige. Därmed får man inte samma konjunkturkänslighet som har varit så förödande för Sverige under ett antal år. Fru talman! Det är otvetydigt att vissa saker har ljusnat för Sverige. Men det finns vissa nationella konkurrenskraftsfrågor som är mycket besvärande. Enligt den rankning som görs av de olika instituten när det gäller konkurrenskraften hos olika länder ligger Sverige fortfarande på en alldeles för låg nivå för att få en tillräckligt god ekonomisk utveckling. Vi har även en otillräcklig tillväxt av nya arbetstillfällen i Sverige, i synnerhet inom de nya branscherna, de mera kunskapsorienterade branscherna, de branscher som gör att vi inte konkurrerar främst med låga löner utan med teknisk kunskap och kompetens i första ledet. Därför eftersträvar jag en betydligt större rörlighet på kunskapen. Det måste komma mycket mer från högskolan ut till företagen. Jag efterlyser därför en uppföljning och en utvärdering av de teknikbrostiftelser som skapades under borgerlig regering och som byggt upp en del av teknikparkerna runt högskolorna, men det behövs göras oerhört mycket mera. Jag eftersträvar också en arbetsrättslagstiftning som fortsatt innebär trygghet på arbetsmarknaden och samtidigt uppmuntrar till rörlighet mellan olika arbetsplatser - ett av de bästa sätten att sprida kompetens och därmed öka våra förutsättningar för ekonomisk tillväxt. Samma sak gäller riskkapitalet som genom nuvarande lagstiftning tenderar att låsas fast i de branscher där de traditionellt har varit. Nu får man inte fram erforderligt kapital till de nya branscherna. Jag noterar också att flera av Sveriges främsta företag inom kunskapsbranscherna - t.ex. LM Ericsson - har svårigheter med Nokia och Lucent m.fl. andra företag beroende på att man inte får samma värderingar, inte kan utnyttja poolingmetoden, inte kan utnyttja enkelbeskattning på utdelningar, vilket utgör ett allvarligt handikapp för svensk kunskapsindustris utveckling. Jag efterlyser också en större satsning på en ökning av kvaliteten på informationsteknikutbildningen i Sverige, vilket förmodligen innebär att vi snarast måste importera högutbildad arbetskraft för att upprätthålla kvaliteten och för att få en tillräckligt stark utveckling när det gäller utbildning. Jag efterlyser en större satsning på det som man kallar för Commerce net, dvs. Internethandeln. Jag tror att Sverige har unika förutsättningar för att kunna expandera på detta som kommer att bli ett av de verkligt konkurrenskraftiga områdena i framtiden. Men där ser jag liten svenska regeringsaktivitet. Jag efterlyser mer genomförande av Småföretagsdelegationens krav. Jag har själv i denna riksdag framställt krav på genomförande av samtliga punkter, även om jag inte till alla delar gillar varje enskilt förslag. Om vi skall komma framåt i Sverige inser jag att det fordras samarbete mellan högskola, näringsliv och politik. Ett sådant samarbete saknar jag. Det är för mycket konfliktbenägenhet inom den sittande regeringen.
Fru talman! Jag instämmer i mycket av det som Per Westerberg här tar upp. Låt mig börja där Per Vi behöver mer samarbete mellan politiken, näringslivet, universiteten och de fackliga organisationerna - för att ta några av de viktigaste aktörerna. Det är det viktigaste som vi har att göra, inte minst inom politiken. Politiken måste mer förstå och öppna sig för de krav och villkor som näringslivet ställer. Också näringslivet måste öppna sig och ha förståelse för politiken. Det är detta som vi eftersträvar och som måste vara vår utgångspunkt. När det sedan gäller de frågor som Per Westerberg tar upp vill jag göra följande konstaterande. Sverige har i dag en hög tillväxt. Sverige är det land som också har den högsta produktiviteten. Vi ligger på framkant, också inom andra områden såsom forskning och utveckling, vilket har nämnts här tidigare i dag. Beträffande samarbete och brygga över de olika kompetenser och kunskaper som finns mellan bl.a. högskolor, universitet, näringslivet, de s.k. teknikbrostiftelserna och IUC:er delar jag helt den uppfattningen. Detta är också någonting som regeringen arbetar för. Vi har nu genomfört ungefär en tredjedel av Småföretagsdelegationens förslag, och vi tänker genomföra avsevärt fler av dess förslag, men det återkommer vi till. Sedan vill jag bara kort säga att om vi ser på Sveriges företagsklimat är räntorna historiskt låga. Inflationen är låg och under kontroll. Det är tillväxt i ekonomin. Förra året var tillväxten 2,9 %. EU:s genomsnitt låg på 2,8 %. Vi har genomfört ett unikt budgetsaneringsarbete. Trots detta har hushållens konsumtion under det senaste året ökat med 2,5 %. Staten betalar inte längre välfärden på krita, vilket den gjorde under Per Westerbergs tid. Riksgäldskontoret prognostiserar att staten för året 1999 får ett överskott på 50-60 miljarder. Reallönerna ökade under den senaste tolvmånadersperioden med ca 4 %. Jag har varit facklig ledare i 19 år, men jag har inte mycket att skryta över när det gäller mina resultat. Jag lyckades aldrig få upp reallönerna så högt. Vi fick upp lönerna 10-15 %, men inflationen var snabbare. Under 1998 steg både inflödet och utflödet av direktinvesteringar i Sverige till rekordnivåer. Inflödet av direktinvesteringar uppgick till hela 150 miljarder kronor. En mycket stor del av dessa höjningar kan förklaras av samgåendet - det skall erkännas - mellan Regeringen har initierat skatteöverläggningar med övriga partier. Finansdepartementet har nyligen remitterat en promemoria om hur man skall genomföra skattelättnader för utländska experter. Jag delar uppfattningen att vi måste stimulera så att vi får hit utländska experter, internationell management etc. Avslutningsvis vill jag säga att det problem som Sverige står inför i dag är att vi måste se till att vi bygger upp en kompetens hos alla människor som efterfrågas utan att vi ökar efterfrågeinflationen och därmed hamnar i ett läge där Riksbanken måste höja räntan. Då stoppar vi upp den goda utveckling som sker nu. Det är det viktigaste inom arbetsmarknadspolitiken och - det vill jag också påstå - inom den ekonomiska politiken.
Fru talman! Jag delar uppfattningen att låg ränta och låg inflation är det grundläggande och mest viktiga för näringspolitiken, även om man måste se det i relation till våra konkurrentländers ränta och inflation och därmed vilken stabilitet som kan ges. Isolerat är det ingen ensidigt bra värdemätare. När det gäller budgetsaneringen vill jag mycket klart markera att jag vet att regeringen har gjort ett antal neddragningar. Jag har också sett OECD:s analyser där man har kommit fram till att utgiftshöjningarna har varit ungefär lika stora. Det har gjorts ansträngningar för att hålla tillbaka en del, men jag vill mycket klart och entydigt peka på att vi har en av de mest konjunkturkänsligaste budgetarna i världen. Detta är ett allvarligt problem som vi måste komma till rätta med genom delvis strukturella förändringar i budgeten. Då får vi ett stabilare näringsklimat och en långsiktigt bättre utveckling. Jag delar uppfattningen att samarbetet mellan näringsliv, högskola och politik bör bli bättre. Men det handlar inte bara om näringslivets förståelse för politiken utan också i minst lika hög grad om politikens förståelse för näringslivet. Den senaste vårens uppvisning i konfliktbenägenhet från samtliga inblandade parter är inte särskilt lysande för någon. Vi måste vara beredda att ta och ge, och det gäller även partier i denna riksdag. Det går inte att ha långa överläggningar som inte levererar någonting, utan vi måste komma framåt och skapa en handlingslinje som ger trovärdighet. Vi kan se hur länder som Irland och Holland har skapat en närmast nationell konsensus i betydande näringspolitiska förändringar för att skapa en snabbare tillväxt av sysselsättning och växande företag. Jag efterlyser motsvarande pragmatism från samtliga partier för att därmed komma framåt i Sverige och för att framför allt stötta det som i dag växer snabbast i världen, nämligen kunskapsföretagen, vilket USA har varit särsklassigt bäst på under det gångna årtiondet. Det blir 300 000 nya jobb i månaden i USA, och 70 % av dem som har dessa jobb har högre lön än meridianlönen. Huvuddelen av dessa jobb finns inom kunskapsföretagen och resterande netto i praktiken inom serviceindustrin. Det innebär ett mycket imponerande facit som det finns väldigt mycket att lära av. Vi har i dag fortfarande blockeringar och är svaga i Sverige när det gäller rörligheten på arbetsmarknaden och rörligheten på riskkapitalet, som tenderar att låsas in i äldre industrigrenar. Det behövs en betydligt större rörlighet för att kunna förse de snabbväxande företagen med kapital. Jag efterlyser offensiven på högskolan och uppskattar de ökningar som har skett. Men jag ser mer som behövs inom informationstekniken, där det ständigt råder brist på personal. Dessutom riskerar vi att förlora mycket personal beroende på att vi förlorar många kompetenta företag från Sverige eftersom vårt företagarklimat, inte minst när det gäller beskattning av denna typ av företag, är alldeles för hård. Våra regler, som jag har nämnt, med pooling, dubbelbeskattning m.m. har utgjort allvarliga nackdelar för affärer jämfört med vad som gäller i ett antal av våra konkurrentländer. Jag efterlyser alltså mycket, mycket mer av snabb offensiv och även signalsystem där man sätter upp stoppdagar då vissa saker även från det politiska systemet skall levereras. Jag skulle vilja fråga näringsministern på vilka punkter inom Småföretagsdelegationens konsensus som regeringen inte avser att vidta några åtgärder. Jag har för min del varit beredd att acceptera samtliga och har motionerat om dem i riksdagen. Men vi ser ett väldigt, väldigt långsamt genomförande. Jag sympatiserar inte till hundra procent med alla, men jag ser att det är småföretagens och företrädarnas olika åsikter och dem respekterar jag.
Fru talman! Detta lär inte sluta i någon hård debatt. Jag delar mycket i Per Westerbergs inlägg, inte minst när det handlar om att vi nu måste se över bänken, om jag får uttrycka mig så, och förstå varandra. Det är självklart så att politiken mer måste förstå näringslivets villkor, vilket jag också sade tidigare. Jag tycker att det är bra exempel som Per Westerberg tar upp. Ett mycket bra exempel är Holland, där man med samverkan och förståelse har lyckats minska arbetslösheten oerhört kraftigt de senaste åren. Med detta skulle jag vilja avsluta med att säga att jag delar mycket av vad som har sagts här. Regeringen kommer att återkomma på en hel del områden som har nämnts när. Vi bereder nu Småföretagsdelegationens olika förslag. En hel del av dessa frågor kommer i budgetpropositionen. Men det vore inte rimligt om jag skulle stå och säga att det och det gillar jag inte. Frågorna bereds, och vi är öppna för att studera och ta till oss allt som är möjligt.
Fru talman! Jag är glad att näringsministern instämmer i en stor del av de moderata näringspolitiska motionerna. Men jag är mer ledsen över att hans partikamrater röstar emot dem i denna kammare, för det är de facto så som sker när man i praktiken röstar ned nästan samtliga punkter i Småföretagsdelegationens förslag. Jag är glad över att det finns ett visst intresse att göra saker här, men framför allt vill jag peka på att det inte är genom låga löner som vi skall konkurrera i Sverige utan genom teknik och kompetens. Det finns mycket starka skäl att ta på allvar de saker som inte görs och det som behöver göras mycket bättre när det gäller kunskapsföretagen. Jag hoppas, om näringsministern nu instämmer i mycket av vad jag har sagt, att vi ser förändringar när det gäller rörlighet på riskkapital. Det innebär förändringar som gör det lättare att flytta kapital från ett företag till ett annat. Det måste innebära förändringar i någon form av reavinstbeskattning. Samma sak gäller med dubbelbeskattningen på utdelningar. Den skapar problem inte minst inom kunskapsföretagen när det gäller konkurrensen och möjligheten att göra affärer, vilket vi har sett inom telekomsektorn, och kan bli ett allvarligt hinder för en av de starkaste och snabbast växande svenska delarna. Jag hoppas att vi också får se ett starkare engagemang när det gäller Internethandeln, där vi kommer att se betydande skattekonkurrens, inte minst på mervärdesskatteområdet, men där jag tror att Sverige har unika förutsättningar att utvecklas. Fru talman! Till sist vill jag bara i denna debatt mycket klart markera att det egentligen kanske inte är visionen som saknas utan alternativen eller förslagen till denna kammare. Vi har levererat förslag från moderat håll, men vi ser ingen respons i sak i handling utan bara i ord från socialdemokratin. Jag hoppas därmed att näringsministern är beredd att äntligen gå från ord till handling.
Fru talman! Jag hoppas att inte det som jag nu sade skall tas till intäkt för att jag delar hela den moderata politiken. Jag utgick från vad Per Westerberg tog upp om samverkan och samförstånd. Det innebär självklart inte att jag delar den näringspolitiken. Självfallet bör vi se mer till vad som förenar oss än till vad som skiljer oss. Det gäller nog såväl partierna som vårt förhållande till näringslivet och de fackliga organisationerna. Med detta och med de inlägg som Per Westerberg nu har gjort ser jag faktiskt hoppfullt på framtiden. Och glöm inte: Det går bra för Sverige.

Fru talman!

Det är riktigt som Inga Berggren anger att det råder oklarheter för vissa järnvägsprojekt, främst de som är beroende av Hallandsåstunnelns färdigställande. Tunnelbygget står för närvarande still, men regeringen gav nyligen Banverket i uppdrag att till oktober 2000 vidare utreda förutsättningarna för ett slutförande av tunnelbygget. Dubbelspåret genom nordvästra Lund står också still i avvaktan på att kommunen och Banverket av regeringen anmodas inkomma med vissa kompletteringar med anledning av att planerna för utbyggnaden överklagats av ett stort antal boende. Men jag vill lyfta fram de investeringar och ombyggnader som faktiskt görs eller kommer att göras enligt stomnätsplanen omfattande åren 1998-2007. På Södra Stambanan kommer kapacitetsförstärkningsåtgärder för närmare 1 miljard kronor att göras mellan Åkarp och Malmö, vilket gynnar både passagerartrafiken och godstrafiken. Alternativa förslag till sträckningar mellan Eslöv och Åkarp har, som Inga Berggren nämner, nyligen presenterats av Banverket. De anges mycket riktigt i planen ligga i huvudsak efter planperioden 1998-2007. Orsaken är förstås medelstilldelningen men även det faktum att åtgärder för att öka kapaciteten, antingen genom fler godsspår i ny sträckning eller genom åtgärder för ökad kapacitet på befintlig järnväg, kräver flera års utredningstid. Inte minst den nya miljöbalken, med högre krav på att alternativa sträckningar och miljöeffekter redovisas redan i ett tidigt skede, gör att tiden innan ett projekt kan komma i gång kommer att förlängas. Jag vill också nämna en pågående utbyggnad av Trelleborgs rangerbangård som kommer att förbättra möjligheterna till utskeppning från Trelleborgs hamn till övriga Europa.
Fru talman! Jag får tacka för det här svaret även om det till största delen innehöll konstateranden. Jag efterlyser fortfarande helhetsgreppet, något som jag ett flertal gånger tidigare har gjort här i kammaren både i riksdagsdebatter och i interpellationsdiskussioner med tidigare kommunikations och miljöministrar. Dessa har svarat att den viktiga frågan om godstrafiken till och från övriga Europa genom Skåne säkert kommer att lösas i ett helhetsperspektiv. Men jag har dessvärre inte funnit ens en ansats till en konkret helhetslösning. Nu vill jag ge näringsministern, regeringen, chansen. Jag vill på nytt aktualisera denna för Sverige viktiga fråga. Vilka åtgärder avser Björn Rosengren att sätta in så att flaskhalsar, felande länkar och andra hinder för effektiva godsflöden genom Skåne från och till övriga Europa elimineras? I hamnarna runt Skånes kust ökar godsmängden, och den kommer att fortsätta öka enligt prognoserna. Omkring 70 % av vårt lands exportgods och lika mycket av importgodset passerar Skåne. Skånes strategiska läge med Öresundsbron och hamnarna erbjuder näringslivet alternativa vägar för gods som skall vidare till, och gods som kommer från, olika destinationer i Europa. Men det finns stora brister. Det är en del av dem som jag har pekat på i min interpellation. Det gäller t.ex. Västkustbanan och yttre godsspår öster om Malmö. Avsaknaden av anslag till de här projekten i innevarande stomnätsplan är minst sagt beklagansvärd. E 22 och E 65 är delar av helheten. Jag menar att investeringar naturligtvis måste sättas in där de gör den största nyttan. Utbyggnaden bör koncentreras till sådana stråk, vägar, järnvägar och hamnar där de stora gods och övriga transportströmmarna går. Det gäller inte bara långtradarchaufförer och järnvägsspeditörer, utan också var och en av oss som privatpersoner kan konstatera att det inte riktigt fungerar i Det behövs alltså en hel del för att få det här att fungera. För att Sveriges välstånd inte skall stagnera eller försämras behöver näringsliv och medborgare naturligtvis betjänas av en effektiv infrastruktur för olika typer av transporter. Det är dags att Skåne får sin beskärda del av resurserna. Visserligen säger näringsministern i sitt svar att det görs kapacitetsförstärkningar på Södra stambanan mellan Åkarp och Malmö. Men blir det fråga om det som kommunerna där anser vara de optimala lösningarna? Det finns ytterligare ett exempel från min egen kommun, Trelleborg, som gäller pågående utbyggnad av rangerbangård. Vissa farhågor har uttalats om att Banverkets reducerade medelstilldelning skulle kunna försena det här projektet, men jag tar Björn Rosengren på orden när han säger att det här är och förblir ett pågående och inte ett avbrutet arbete. Har jag uppfattat saken rätt?
Fru talman! När det gäller frågan om alla de problem som interpellanten tar upp kan jag faktiskt säga följande: Många av dessa problem kommer att lösas när Citytunneln är klar. Det är så att säga det stora hindret för en utveckling. Den stora rangerbanan i Trelleborg håller ju på att byggas nu. Rangeringen av gods i Skåne kommer inte att ge några effektivitetsvinster. Det gäller alltså frågan om... Nu blandar jag ihop det här. Jag är ledsen. Jag får ta tillbaka detta. Ett av de stora problem som finns här är alltså Citytunneln. När den är klar löser vi många av de här problemen. Och rangerbanan håller som sagt på att byggas i Trelleborg. Jag förstår att det finns en hel del problem som Inga Berggren tar upp. Men än en gång: Mycket av detta är kopplat till Citytunneln.
Fru talman! Jag blir inte så mycket klokare av det här, Björn Rosengren, men jag har viss förståelse för att detta är ett stort departement som skall greppa över mycket. Då är det ju så att en del frågor kanske kommer på efterhand, så att säga. Det var också lite grann därför som jag gärna ville ta upp den här diskussionen. Jag tycker att det hade varit väldigt bra också för Björn Rosengren att komma till Skåne och på plats ta del av de olika felande länkar som jag talar om. Goda transporter har ju oerhört stor betydelse för näringslivet och medborgarna. För ett litet land som Sverige är naturligtvis möjligheten till fri handel över gränserna av speciell betydelse för den ekonomiska utvecklingen. Sverige som är så starkt beroende av utrikeshandeln måste naturligtvis planera sin infrastruktur med det här i åtanke. Mycket av det här med gränsöverskridande transporter och val av transportsätt, transportvägar, har inte heller bara betydelse för ett land. För Skåne, en del av Sverige, är de här förhållandena särdeles uppenbara. Det är därför också av yttersta vikt med ingående samarbete med Danmark, Tyskland, Polen och de baltiska länderna. Det här tycker jag att Transportindustriförbundet belyser mycket tydligt och klart och på ett rakt sätt; att det är en oerhört väsentlig uppgift för Sverige att se till att satsa pengar på infrastruktur där man gör det bästa transportarbetet. Då kommer jag till en fråga som diskuteras väldigt mycket i Skåne och som har stor betydelse för nationen, för Sverige. Det gäller godstransporterna och det effektiva flödet genom Skåne. Jag vill ta upp det som kallas för det yttre godsspåret, öster och söder om Malmö. Sedan Danlink, traden Helsingborg-Köpenhamn, lagts ned, vilket har förutsatts, och då Öresundsbron står klar för trafik skall all godstrafik på järnväg genom Skåne till kontinenten, inklusive trafiken till och från Trelleborgs och Ystads hamnar, passera via Malmö rangerbangård och Kontinentalbanan. Visserligen har en upprustning skett, men det löser bara vissa problem. Det kvarstår många problem. Otillräcklig kapacitet, buller och olyckor med farligt gods är exempel på sådana. Ett flertal kommuner har nu tagit initiativ i frågan och avser att undersöka möjligheterna att finna lösningar, en ny sträckning av ett yttre godsspår öster och söder om Malmö. Detta är en felande länk som i den stora helheten måste finna sin långsiktiga lösning. Det är angeläget att vi realiserar de här sakerna.

Fru talman! Detta är ett stort departement. Men det är det som är själva poängen, dvs. att vi kan samordna och se helheten mellan de olika politikområdena - näringspolitik, arbetsmarknadspolitik och sådant som har att göra med kommunikationer. Det är det som är själva poängen. Och med det vill jag ha sagt att vi och även jag har god kontroll över vad som sker. Jag vill först konstatera att mycket görs i Skåne. Jag tror att det är få regioner som har en så positiv utveckling och där det investeras så mycket i infrastruktur som just där. Jag vill än en gång säga att det inte är några större problem med trafiken. Det finns en felande länk när det gäller godstransporterna. Detta löses med Citytunneln. Jag vill vidhålla den uppfattningen. Det finns också problem som vi har svårt att påverka, och det gäller gods via Danmark. Vi för nu en hel del förhandlingar i samband med byggandet av bron och förhandlar så att säga om alla frågor med danskarna. Enligt Banverket så är det inga problem med kapaciteten på godsspåret öster om Malmö.

Fru talman! Jag kan inte riktigt inse och förstå vad näringsministern menar när han säger att Citytunneln skulle lösa frågan om godstransporter genom Skåne. Jag inser också att det inte är helt lätta frågor och prioriteringar som vi diskuterar. Men jag saknar trots allt ett helhetsgrepp från Björn Rosengren när det gäller transporterna genom Skåne. Det har tyvärr sagts alltför många gånger att detta säkert skulle lösas, men jag tror inte alls att man i Skåne är överens med Björn Rosengren om detta, utan det framstår som verkliga svårigheter, och det behövs mer analys och eftertanke. Syftet med min interpellation är just att lyfta fram dessa olika frågor och lyfta fram helheten för att flytta fram positionerna, eftersom dessa felande länkar trots allt finns kvar. Det finns i Transportindustriförbundets rapport exempel på sådana länkar som man prioriterar, t.ex. E 6:ans sydligaste del Vellinge Trelleborg, E 4:an kring Markaryd och ett yttre godsspår öster och söder om Malmö. Först när dessa felande länkar är åtgärdade kan man tala om en långsiktig lösning. Det är angeläget att vi får en lösning på detta. Och jag hoppas nu att Björn Rosengren tar med sig dessa olika frågor i en fortsatt prioriteringsdiskussion inför den resurstilldelning som sker inom nästa planeringsomgång. Välkommen till Skåne för att ta del av detta!

Fru talman! Åke Sandström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att förenkla och anpassa regelsystemet för strukturfonderna, exempelvis när det gäller överprövning samt möjligheter till förskottsutbetalning av beviljade medel. Struktur och regionalpolitiken är ett viktigt inslag i EU:s politik för att skapa regional balans och utveckling. För Sveriges del kan vi konstatera att strukturfonderna ökar våra möjligheter att bedriva en kraftfull regionalpolitik. Jag delar Åke Sandströms uppfattning att den ideella sektorn har stor betydelse. Det är därför glädjande att lokala utvecklingsgrupper och ideella organisationer medverkar i ett stort antal strukturfondsprojekt. I likhet med Åke Sandström anser jag att reglerna för stödformerna bör vara så enkla och säkra som möjligt. Det är enligt min mening också väsentligt att bestämmelserna för stödgivningen utformas så att de främjar initiativ och tillväxt på regional och lokal nivå. Som Åke Sandström väl känner till har två utredare under våren i år presenterat förslag om strukturfondsprogrammen för nästa programperiod.

Dagens problem med överprövning skulle därigenom enligt utredaren försvinna. När det gäller förskottsutbetalning föreslås att en generell möjlighet till förskott införs på beviljat strukturfondsstöd. Utredaren för mål 3 anser också att problemen med överprövning bör lösas. Beträffande förskott föreslår utredaren att det skall finnas möjlighet att efter särskild prövning bevilja förskott. De framlagda förslagen har behandlats vid en särskild hearing, där olika synpunkter på utredarnas förslag framfördes. Ett antal skriftliga yttranden över förslagen i de båda betänkandena har också kommit in till Näringsdepartementet. Jag är väl medveten om de problem som Åke Sandström tar upp. Min ambition är att frågan om överprövning skall lösas. Den problembild som tecknas om svårigheter med finansiering är enligt min mening alltför negativ. Det finns sålunda under vissa förutsättningar möjligheter att lösa de likviditetsproblem som kan uppkomma vid ett projekts start och uppbyggnadsskede. Länsstyrelserna kan exempelvis betala ut förskott efter särskild prövning av projekten för den del av ett projekt som finansieras av länsanslaget. Vidare kan EU-medel betalas ut vid flera tillfällen under projektets gång. De små projekten kan också drivas genom s.k. ramprojekt för att stärka likviditeten. Förslagen bereds nu vidare i Regeringskansliet. Vi kommer att göra en samlad bedömning av framlagda förslag och inkomna synpunkter. Syftet med översynen är att inför den kommande programperioden skapa ett regelverk som tillgodoser såväl enkelhet som effektivitet.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Vi delar uppenbarligen uppfattningen om behovet av förändringar av regelsystemet kring EU:s strukturfonder och liknande. Jag får också konstatera att min interpellation skrevs i samma andetag som de betänkanden som näringsministern nämnde tillkom. Jag har några kompletterande frågor. För det första: När ungefär kan vi få besked om de nya reglerna för strukturfonderna? För det andra: Kommer de förändringar som berörs här att gälla 1, 2 och 3 i de tänkta områdena? Man kan tyda svaret som att det är enbart för strukturfondsområde 3 som man avser att pröva frågan om överprövningen. Är det möjligen ett missförstånd? Jag vill också utvidga frågeställningen: När kan vi vänta oss att områdesindelningen för mål 1 och mål 2 blir helt klara? Jag vore tacksam att få besked om en rimlig tidsangivelse i dag. Som angetts i svaret, vilket jag är glad över, är likviditetsproblemen mycket stora. Kommuner och landsting har hittills faktiskt räddat väldigt många EU-projekt. Min direkta fråga blir: Anser ministern att det är rimligt att små Norrlandskommuner, t.ex. Vindelns kommun i Västerbotten, har fått uppträda som EU-bank för att över huvud taget få med och ha kvar några projekt inom den ideella sektorn och hos de mindre projektägarna? Beträffande svaret konstaterar jag också att det när det gäller möjligheten till förskottsutbetalningar från länsstyrelserna bara har gällt helt säkra projekt. Då uppstår frågan: Skall den ideella sektorn och privata små aktörer alltså ta en större risk än vad staten tar i det här sammanhanget? I fråga om förskotten gäller möjligheten till delbetalningar från länsstyrelserna faktiskt bara redan betalda fakturor. De långa handläggningstiderna gör att de små inte kan få samma möjligheter. Jag hoppas på en förändring i det avseendet. Fru talman! Jag har en negativ erfarenhet av regeringens decentraliseringspolitik på just det här området och kring strukturfondsarbetet. Reglerna är krångliga. Det är enormt mycket papper. Det är långa handläggningstider eftersom länsstyrelserna i många fall inte haft tillräckliga resurser för att klara detta, vilket inte torde vara obekant för näringsministern. Jag vill ändå tolka svaret positivt. Men vågar vi tro på konkreta förändringar? Vilken beredskap finns det när det gäller att komma i gång inför den nya programperioden? Får departement och myndigheter signaler i god tid så att vi inte upprepar det misstag som skedde vid innevarande programperiods början? Samstämmiga uppgifter bekräftar att väldigt många av de problem kring strukturfonderna - där har vi samma uppfattning - liksom övriga EU-stöd är hemmaproducerade problem. Vi kan inte alltid skylla på EU. Där bär regeringen ett klart ansvar. Jag upprepar därför frågan: Kan vi lita på att det blir enklare regler, att det blir mindre papper och att det blir möjligheter till förskottsutbetalningar av EU-medel?
Fru talman! För det första vill jag när det gäller organisationen säga att det handlar om målen 1, 2 och 3. För det andra vill jag när det gäller område 1 säga att det är klart. Nu handlar det om mål 2. Detta skall regeringen behandla. Sedan skall det till kommissionen för att därefter fastställas. Någon gång i höst bör detta vara klarlagt. Problemet med överprövningen tas här upp. Vi vill undvika överprövning och tänker bygga en organisation där vi slipper överprövning. Det är vår arbetshypotes, liksom att det skall ges möjligheter till förskott och att vi på ett bättre sätt än vi i dag gör måste försöka hantera frågor som handlar om små projekt. Det övergripande är att göra det här enklare. Jag har själv som landshövding jobbat med detta och jag måste säga att mycket var onödigt tillkrånglat. Nu skall vi försöka få det här effektivare och enklare och få strukturer som är sådana att det blir transparens, så att man vet vad som händer, vad som görs, och att det blir korta tider. Om vi skall slippa överprövningen kommer det att ställa helt andra krav på organisationen. Det kan också bli diskussion om det. Vill man uppnå det ena målet finns alltid risken att man får problem med annat. Jag delar alltså uppfattningen att överprövningen skall bort. Vidare gäller det att försöka betala ut förskott. Dessutom skall vi titta på de små projekten. Vi bereder nu det här inom Regeringskansliet. Därför kan jag inte här närmare gå in på detta.
Fru talman! Jag får tacka för positiva signaler och bra besked. Möjligen har jag en kompletterande fråga. Då regeringen skall komma med förslag och enas kring en områdesomfattning på strukturområde 2 borde väl den inställningen bli känd i tid innan det går vidare till kommissionen. Jag hoppas att det inte är hemligt. Kan vi möjligen få veta när regeringen är färdig med den processen? Jag har fått många signaler från folk ute i landet. Man är väldigt intresserad av just omfattningen av strukturfondsområde 2. I övrigt konstaterar jag att vi ser på problemen på likartat sätt. Jag får tacka för svaret.
Fru talman! Svaret är att jag tror att vi kommer att kunna redogöra för det här strax före midsommar, alltså strax före sommaruppehållet. Tack!

Fru talman! Cristina Husmark Pehrsson har frågat mig dels vilka åtgärder som jag ämnar vidta för att införandedagen för TX-godkända taxametrar verkligen blir den 31 december 1999, dels vilka andra åtgärder jag är beredd att vidta för att komma åt illegal taxikörning. Jag vill inledningsvis understryka att fusk inom taxibranschen naturligtvis inte kan accepteras. För att bl.a. minska risken för fusk har Vägverket mandat att utfärda taxameterföreskrifter. Dessvärre har arbetet med och anpassningen till Vägverkets föreskrifter inte framskridit i den takt som vore önskvärt. Avsikten är dock alltjämt att det materiella innehållet i föreskrifterna skall genomföras om än detta sker något senare än vad som kunde beräknas. Jag vill också påminna om att alltsedan avregleringen av taxinäringen i början av 1990-talet har situationen inom branschen på olika sätt uppmärksammats och diskuterats. Många åtgärder har vidtagits för att förbättra förhållandena och minska inslagen av illojal konkurrens. Bl.a. kan nämnas de ändringar i yrkestrafiklagen som trädde i kraft den 1 oktober 1998. I dagarna har också 1998 års taxiutredning överlämnat sitt betänkande. Utredningen har haft till uppgift att utvärdera den nuvarande situationen inom taxinäringen, vilka problem som förekommer samt deras omfattning och betydelse. Med utgångspunkt i denna analys har utredningen bl.a. haft att bedöma behovet av obligatorisk anslutning till beställningscentral, eller annat gemensamt organ, samt förutsättningarna för detta. I betänkandet föreslås åtgärder syftande till att ytterligare förbättra situationen. Betänkandet kommer nu närmast att vara föremål för en remissbehandling. När väl ett remissunderlag finns kommer regeringen att ta ställning till vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas.
Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret. Till att börja med kan jag hålla med om vad som sägs om att Vägverkets föreskrifter inte framskridit i den takt som var önskvärd. Det kan man minst av allt säga. Redan 1992 föreslog den borgerliga regeringen i sin budgetproposition att det borde göras någonting åt taxameterproblemet. 1994 lades det också ned ett omfattande arbete på att skapa bra möjligheter för nästa generation taxametrar i svensk taxinäring. De tekniska specifikationerna låg också klara under 1995, men sedan dess har ingenting förändrats. Projektet har gått i stå. Jag hoppas att näringsministern här i dag kan erkänna denna långbänk och därmed också skänka en tanke till alla de företag som tvingats göra dessa investeringar i förtid. Jag har också varit i kontakt med många taxiföretag i min valkrets, i nordvästra Skåne. De allra flesta har mellan 10 och 20 bilar, och investeringarna har kostat dem 20 000 kr per bil och ibland mer. En företagare berättade att denna investering har varit droppen i en tidigare hårt ansatt ekonomi. Däremot har staten under alla dessa år krävt och hotat med böter, men när nu företagen står där klara och beredda skjuts införandedatum för de nya TX-taxametrarna upp gång på gång. Är det så man behandlar företag, näringsministern? När det gäller införandet av TX-taxametrar är det också med stor förvåning som jag konstaterar att näringsministern i svaret hänvisar till den nyligen framlagda 1998 års taxiutredning. Jag citerar vad som står i svaret om utredningen: "Utredningen har haft till uppgift att utvärdera den nuvarande situationen inom taxinäringen, vilka problem som förekommer samt deras omfattning och betydelse." Har det inte utretts under tillräckligt många år sedan 1992? Kan näringen verkligen lita på det stoppdatum som nu gäller för införande, dvs. den 31 december, eller kommer det ånyo att skjutas på framtiden? Fru talman! De allra flesta företag har som mål att marknadsföra sig på ett sådant sätt att kunden kommer tillbaka, så också taxiföretagen. Tyvärr finns det inom de här verksamheterna också en och annan som har en annan affärsidé, nämligen att i skydd av anonymitet undandra sig skatter, moms och avgifter, och därmed åsidosätta ett upprättat regelverk och skapa en oschyst konkurrens. Det finns gangstertaxi och svarttaxi, och det är dessa gruppers illegala framfart som måste stoppas. Att då ålägga de seriösa företagen än mer kostnader, ibland år i förväg, och andra pålagor innebär bara i slutändan att dessa kostnader måste läggas på redan tidigare höga kilometeravgifter. Det betyder i sin tur att de seriösa företagen måste bli allt dyrare och mindre konkurrenskraftiga. Svarttaxi blir därmed allt billigare och alltmer efterfrågad. Åtgärder som skulle hjälpa till att konkurrera blir, genom detta sätt att hantera ett problem, i stället orsaken till att problemet ökar. Är näringsministern medveten om denna situation? Till sist skulle jag vilja ha ett klarläggande från näringsministern. Eftersom många taxiföretag i dag känner sig lurade och misstänkliggjorda uppkommer lätt rykten om varför det har blivit på det här viset. Nu sägs det att införandet av dessa taxametrar skulle vara ett ärende för EU och att ansvarig myndighet har glömt bort att få ett godkännande från EU. Därför vore det bra om näringsministern här i dag ville tala om för mig hur det egentligen ligger till, om det är ett ärende för EU och när det i så fall har behandlats där.

Fru talman! Låt mig först konstatera att det var så att Vägverket glömde att pröva ärendet hos EU. Nu ligger det för prövning hos EU. Jag skall själv ta kontakt med Vägverket för att kontrollera var frågan ligger nu. Som interpellanten väl känner till har vi förelagt Vägverket detta, och regeringen råder inte över frågan på det viset att vi kan gå in. Men jag skall låta mig bli informerad, och min förhoppning är självfallet att datumet den 31 december skall gälla. Det är ju, som Cristina Husmark Pehrsson säger, oerhört beklagligt att detta har hänt. Jag har ingen anledning att försvara det. Det har hänt, och jag gör nu bedömningen att detta skall träda i kraft den Det är bara att konstatera att de som har investerat i TX-godkända taxametrar inte har gjort någon onödig investering. Den har fått tidigareläggas och har inte haft någon betydelse ännu, men det kommer ju att ställas krav på att alla har dem. Därmed menar jag att investeringen inte var onödig. Svarttaxi är inte yrkestrafik, utan någonting som är förbjudet. Svarta affärer förekommer nog i alla branscher, även i taxibranschen, och därmed får vi illojal och osund konkurrens. Det innebär inte att vi inte skall ställa krav på yrkestrafiken. Att ställa sådana krav på yrkestrafiken är också ett sätt att förhindra svarttaxi. Det är så att säga en fråga för sig. men om det är enkelt att "bedriva" svarttaxiverksamhet blir det ju en osund och illojal konkurrens. Det är det vi vill förhindra. Svaren på frågorna är än en gång: Detta är ingen onödig investering. Jag skall själv ta kontakt med Vägverket. Jag förutsätter att det skall vara klart den 31 december. Det ligger för prövning i EU.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Det låter betryggande. Både näringsminstern och jag vet att de seriösa företagen inom taxirörelsen står bakom införande av dessa taxametrar. De vill ha en bättre uppföljning och kontroll. Det var bra att näringsministern här i dag talade om och beklagade hur frågan har skötts. Jag har en sak till att fråga näringsministern om. Det står i svaret att många åtgärder har vidtagits för att minska inslaget av illojal konkurrens. Då skulle jag vilja fråga näringsministern vad som egentligen gjorts konkret. Jag skulle vara tacksam och glad om jag efter interpellationsdebatten kunde meddela företagen hemma i Skåne vilka kraftfulla åtgärder som vidtagits för att lösa frågan om illojal konkurrens.
Fru talman! Nyheterna i den nya yrkestrafiklagstiftningen per den 1 oktober 1998 är det som jag åsyftar. Straffet för olaglig yrkesmässig trafik höjdes till böter och fängelse i högst ett år, tidigare sex månader, förbättrade möjligheter för myndigheternas kontroll och tillsyn genom ökade möjligheter till samkörning av uppgifter i olika myndighetsregister, brytpunktstaxa förbjöds, krav på ekonomiska resurser höjdes. Det som kom i 1998 års taxiutrednings betänkande Kundvänligare taxi överlämnades i den 26 maj. Troligen blir det remissbehandling i slutet av sommaren, början på hösten. Där ligger en hel del förslag som regeringen skall pröva.
Fru talman! Sverige och i synnerhet Sydsverige väntar med spänning på invigningen av Öresundsbron om ett år. Det gäller också den sydsvenska taxinäringen. För närvarande är det inte tillåtet, såvitt jag vet, att hämta och lämna passagerare i grannlandet. Men jag vet att det förekommer diskussioner på departementsnivå för att lösa situationen. Jag vet också att dansk taxi är måttligt entusiastisk. Man är orolig i Danmark för att svensk illegal taxi skall få fotfäste också där. Det visar inte minst den massmediala bevakningen. Dansk TV har med dold kamera bevakat svart taxi i Helsingborg. Den 26 februari i år visade dansk TV ett nyhetsinslag på detta tema. Inkompetensen från svensk sida att kunna föra denna fråga framåt och komma åt den illegala taxirörelsen äventyrar, som jag ser det, också den gränsöverskridande trafiken och därmed svenska taxiföretags möjligheter att få körning till och från Danmark. Slutligen skulle jag vilja ha några kommentarer från näringsministern om denna gränsöverskridande trafik som kan äventyras på grund av den illojala konkurrens som vi har i Sverige. För övrigt är jag glad och tacksam för de svar jag fått. Jag litar på att det kommer att hända någonting.
Fru talman! Jag tror att vi måste klara ut att vi skall skilja på svart taxi och taxiyrkestrafik. Det går inte att blanda ihop dessa. Vi reglerar taxiyrkestrafik. När det gäller Öresundsbron och att danska taxibilar skall kunna hämta upp passagerare på andra sidan, alltså i Sverige, och tvärtom för vi förhandlingar. Såvitt jag kan bedöma i dag, med de förhandlingar som vi har, tror jag vi kommer att lösa det på ett sätt som kommer att tillfredsställa både den danska och den svenska taxirörelsen.

Fru talman!

Staten upphandlar därför järnvägstrafik som inte kan drivas på företagsekonomiska grunder men är av regional och transportpolitisk betydelse. Ansvaret för upphandling av trafik fr.o.m. år 2001 kommer i och med bildandet av Rikstrafiken att överföras till den nya myndigheten. Upphandlingen av trafiken sker redan nu i konkurrens enligt gällande svensk och EU konkurrenslagstiftning, vilket självfallet kommer att gälla även för Rikstrafiken. inte kan trafikera en sträcka på företagsekonomiska grunder kan staten således upphandla trafiken. Trafikeringsrätten tillfaller då den som staten upphandlar trafiken från. Detta innebär, med den nuvarande utformningen av förordningen, att SJ kan hävda att trafiken kan bedrivas på företagsekonomiska grunder efter en upphandlingsperiod och därigenom återfå trafikeringsrätten om inte regeringen beslutar annat. Regeringen är medveten om att nuvarande utformning av förordningen skapar osäkra förutsättningar för entreprenörerna och försvårar en effektiv konkurrens inom järnvägssektorn. Därför har regeringen initierat ett arbete med att se över förordningen om statens spåranläggningar. Det är ett arbete som pågår inom Regeringskansliet och bedrivs med inriktningen att skapa mer långsiktiga spelregler inom järnvägssektorn för att bl.a. underlätta en effektivare konkurrens.
Fru talman! Först vill jag tacka näringsministern för svaret. Jag kan väl säga att det man uttrycker känns positivt. Frågan gäller bara tidsaspekten. Jag återkommer till det. Att upphandla i konkurrens på järnvägstrafik är ingenting nytt vad gäller småbanor och länsbanor. Däremot är det mig veterligt första gången det sker på stombanenätet. Turbulensen har inte heller uteblivit när det gäller resultatet av upphandlingen. När BK Tåg tillsammans med franska VAGT och engelska Go Ahead lämnade sitt anbud och därmed också sänkte statens kostnader för den här trafiken med 30 miljoner kronor var det också signaler om att nya metoder att upphandla på sikt kan ge stora vinster både för samhället, staten och för dem som betjänas av trafiken, trafikanterna. Jag tror att det är ett gemensamt intresse vi kan ha på båda sidor om podiet när det gäller att titta på möjligheterna, inte bara de problem som faktiskt finns omkring detta. Nya idéer på järnvägstrafiken har vi efterlyst länge. Vi vet ingenting om vad det här med BK Tåg kommer att ge för utfall, men det finns ändå ett anslag från den nya entreprenören som jag tycker kan inge förhoppningar. Nuvarande trafikören SJ har gjort vad man kan för att till regeringen och övriga framföra åsikter om att detta måste vara en engångsföreteelse och att det ettåriga avtal som nu finns och som i sina detaljer slutligen utarbetats skall gälla. Vi hoppas alla att det skall ge en trafik som fyller de krav som vi alla har rätt att ställa. Frågetecknen är många. Min kompletterande fråga till ministern mot bakgrund av det som jag tycker positiva svaret är: Hur tacklar man via den arbetsgrupp som uppenbarligen är tillsatt i departementet de olika frågorna? Framför allt: Vilken tidsaspekt har man? Näringsministern är lika väl medveten som jag om att det ettåriga försök som inleds under de första månaderna på 2000-talet inte kommer att vara problemfritt. Med någon form av automatik, vilket har antytts av SJ, skulle det upphöra att gälla efter ett år och inte ens bli föremål för ny upphandling. Det förefaller att vara en slutsats som jag hoppas att SJ är ensamt om. Om jag anstränger mig att tolka positivt det ministern säger i sitt svar angriper man just frågan och ser över de regler som nu styr SJ till att behålla sin trafikeringsrätt på stomjärnvägarna och därmed också öppnar för möjligheten att konkurrensutsätta, som jag tolkar det, övriga delar av stomjärnvägsnätet. Men det är fortfarande tidsaspekten som är det viktiga. Är ministern beredd att här säga att arbetsgruppen kommer att vara klar med sin uppgift i sådan tid att en ny upphandling kan inledas på Västkustbanan innan det nya avtalet går ut och därmed möjliggör för inte bara blivande operatör BK Tåg utan även för SJ att räkna på den här banan? Det är den springande punkten. Om vi får ett ja på den frågan finns det vissa andra detaljer som jag ber att få återkomma till.
Fru talman! Målsättningen är att arbetsgruppen när det gäller regelförändringen skall vara klar före en ny upphandling. Det är målsättningen, och jag hoppas att så också skall ske. Rikstrafiken kommer också att spela en roll i det här avseendet. Rikstrafiken skall svara för statens upphandling av olönsam trafik fr.o.m. 2001. I myndighetens ansvar ligger att man initialt skall göra en samlad bedömning av vilken trafik som staten från transport och regionalpolitiska utgångspunkter bör upphandla. Denna bedömning är således ett nytt förfarande jämfört med tidigare upphandlingar. Hur detta skall ske kommer att anges närmare i myndighetens instruktion och regleringsbrev som är under utarbetande inom Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för år 2000 med en mer ingående redovisning av Rikstrafikens verksamhet. När det gäller Västkustbanan skall dessutom den här arbetsgruppen, som jag sade, försöka vara klar innan den nya upphandlingen sker. Tack!
Fru talman! Det som näringsministern nu säger känns mycket positivt. Jag hoppas verkligen att de ansträngningar som uppenbarligen sätts in även på Regeringskanslinivå leder fram till bra spelregler, så att det inte blir ett engångsförsök där alla inblandade egentligen bara förlorar pengar utan att vi för frågan om nya trafikmedel framåt. Jag utgår från att näringsministern har läst en artikel av två av de mest pålästa personerna i landet när det gäller såväl upphandling av järnvägstrafik och persontrafik som upphandlingstekniken rent allmänt. Det är Gunnel Färm och Kaj Janérus, en f.d. generaldirektör och en nuvarande. De penetrar verkligen den här frågan och säger att det, om vi skall få en konkurrens till stånd, är oerhört viktigt att spelreglerna, som vi nu gemensamt kan konstatera måste förändras, ändras i en riktning så att det känns meningsfullt att räkna på de olika objekt som kommer att lämnas ut för upphandling. Hittills har flertalet aktörer som har bemödat sig med att arbeta fram ett anbudsunderlag kunnat konstatera att det, när de väl har kommit fram till upphandlingen, har varit lönlöst - med undantag för de två senaste upphandlingarna. SJ:s monopol har slagit ut dem. Någon gång har det skett trots att de har presenterat en lägre priskalkyl än den som SJ har gått ut med. Låt oss hoppas att den epoken är förbi. Jag skulle återkomma till detaljerna. Jag fortsätter att vara positiv i min tolkning. Det finns ytterligare bitar utöver själva tidsaspekten som är viktiga, nämligen de ingredienser som måste tillhandahållas för att en vettig konkurrens inte bara skall kunna skapas utan också kunna bibehållas i framtiden. Det handlar om kringutrustningen när det gäller järnvägarna. Vi vet ju att i dag måste en entreprenör, i detta fall Sydvästen, som man kallar sig i sitt affärsprojekt, gå till sin huvudkonkurrent för att förhandla om delar av infrastrukturen. Det handlar om att kunna använda den och se till att man jobbar gemensamt kring vissa frågor. Det gäller t.ex. stationer och perronger. Man måste titta på tågutrustning osv. I det perspektiv som nu finns inser jag att det inte finns några andra möjligheter än att vi måste leva med det här. Men även när det gäller dessa bitar måste det bli en ändring på lång sikt, så att inte SJ självt får avgöra prisnivån, tillgängligheten och övriga förutsättningar när det gäller utnyttjandet av den här delen av infrastrukturen. Den har ju SJ faktiskt i sin monopolställning med statens goda minne - ibland har man t.o.m. fått direkta bidrag från staten - byggt upp. Tillgängligheten måste alltså bli total. Frågan är om detta inte måste överföras till en annan huvudman. Då tycker jag inte att Banverket ligger långt borta. Jag skulle önska att näringsministern tog sig tid i sitt svar för att ge sin syn på hur man tänker tackla de här bitarna. I steg två är det här nämligen minst lika viktigt som att vi får en tidtabell som möjliggör en upphandling i tillräckligt god tid, så att konkurrensen kan bibehållas på i första hand Västkustbanan. Långsiktigt gäller det hela vårt järnvägsnät.
Fru talman! Man måste självfallet tillse att olika materiel, vagnar, stationer etc. kan nyttjas på ett konkurrensmässigt sätt. Nu är en utredning tillsatt som tittar just på vagnmateriel. Den skall lägga fram sitt förslag någon gång i juni månad. Det handlar mycket om att man skall kunna leasa, att det skall vara samma villkor etc. I fråga om var man hamnar någonstans när det gäller den här arbetsgruppen etc. har jag inte sagt något. Jag har bara konstaterat att det pågår ett arbete och att det bör vara klart i god tid innan man börjar en ny upphandling. Det är mitt svar. Tack!
Fru talman! Jag har full respekt för att ministern varken kan eller vill hålla alla detaljer i huvudet. Dessa frågor skall naturligtvis ha sin beredning precis som alla andra frågor. Jag frågade egentligen om anslaget, om det finns en positiv inställning till att titta på det, och jag tolkar även svaret på den frågan positivt. När det gäller Västkustbanan och Sydvästenprojektet som går i gång är det viktigt att man får den arbetsro och den uppbackning som man förtjänar. Till det måste höra att SJ enbart skall spela rollen som tillhandahållare av de trafiktekniska förutsättningarna, som man i dag har fått krav på sig att göra. Jag förutsätter att även det kommer att ske precis så som ministern nu har skissat upp. När det gäller förutsättningarna ännu mera långsiktigt hamnar vi i en situation som också skissas upp i den artikel som jag tidigare åberopade av Gunnel Färm och Kaj Janérus. Det handlar om hur SJ:s roll skall hanteras i framtiden. Skall det fortsätta som i dag med att det är en form av järnvägsförvaltning? Det är ganska vanligt i Europa; det finns några undantag. Eller är man beredd från regeringssidan att ta steget fullt ut och omvandla SJ från en förvaltning till ett bolag. Vi har varit nära det och fört en diskussion omkring det ett antal gånger tidigare. Därmed skulle SJ vara bättre rustat för att på ett jämbördigt sätt ta upp konkurrensen med de företag som i dag nosar SJ i hälarna och jagar objekt från SJ. Jag vill gärna säga att SJ:s konkurrenskraft är stor jämfört med kollegerna ute i Europa. Därför tror jag inte att det skulle bli bekymmersamt för SJ att bli ett bolag och därmed omvandlas från en förvaltning. Tack!
Fru talman! När det gäller SJ, som är ett statligt verk, kan man konstatera att regelverket är så nära ett bolag som det är möjligt. Man arbetar i stort sett som ett bolag. Diskussionen om man, liksom man gjort med Posten, skall göra om SJ till associationsformen bolag förs och pågår, men det finns ingen som helst planering för detta inom regeringen. Tack!

Fru talman! Stefan Attefall har frågat vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att nå arbetslöshets och sysselsättningsmålet. I november debatterade Stefan Attefall och jag denna fråga, och Attefall efterfrågade även då snara åtgärder för att komma till rätta med arbetslöshetsproblemet. Låt mig först konstatera att det är viktigt att vidmakthålla en sund makroekonomisk miljö med en budget i balans, låga räntor och låg inflation. Det är en avgörande förutsättning för våra möjligheter att återvinna den fulla sysselsättningen. Med en god ekonomisk utveckling i ryggen har vi det senaste året sett en stigande sysselsättning och en sjunkande arbetslöshet. Arbetslösheten var nu i april 5,3 %, vilket är hela tre procentenheter lägre än i april för två år sedan. Bland kvinnor är arbetslösheten nere på 4,3 %, dvs. mycket nära målet. Sysselsättningen har på årsbasis ökat med ca 100 000 personer det senaste halvåret. I april var det 111 000 fler sysselsatta än i april i fjol. Låt oss tillsammans glädjas över detta. Men låt oss också samtidigt slå fast att det är ytterst angeläget att sysselsättningen kan fortsätta expandera utan hinder. Inom arbetsmarknadspolitiken har vi därför avskaffat det s.k. volymkravet och sett till att den yrkesinriktade arbetsmarknadsutbildningen kunnat expandera. Andelen i arbetsmarknadsutbildning av dem i arbetsmarknadsåtgärder har det senaste året ökat från 22 % till 32 %. I vårpropositionen görs en tydlig satsning på arbetslösa som varit utanför den reguljära arbetsmarknaden mycket långa tider. Företag som anställer en person som varit arbetssökande vid arbetsförmedlingen i mer än tre år kan få en skattereduktion motsvarande 75 % av lönekostnaden de första 6 månaderna och sedan 25 % i ytterligare 18 månader. Regeringen har under våren också lagt fram en rad förslag för att underlätta för företagsamhet och för småföretagare. Det gäller bl.a. förenklad företagsregistrering, minskad uppgiftslämnarbörda för företag och en omfattande undersökning av myndigheters information och service gentemot småföretag. Av t.ex. Småföretagsdelegationens förslag har regeringen fattat beslut eller tagit avgörande initiativ som berör cirka en tredjedel av förslagen. Regeringen aviserar också i vårpropositionen flera skatteförändringar till gagn för de mindre företagen. Regeringen fortsätter också arbetet med att bygga ut utbildningen. I vårpropositionen föreslås ytterligare Sysselsättningsmålet och arbetslöshetsmålet ligger fast, och på lång sikt är målet full sysselsättning.
Fru talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret. Jag hoppas att han kan stå ut ett tag till; snart är det lunch efter en hård förmiddag. Vi diskuterade det här med åtgärder för att få upp sysselsättningen och ned arbetslösheten i november. Då sade näringsministern: Vi i regeringen samlar oss kraftfullt för att öka tillväxten och därmed få ned arbetslösheten, och vi kommer att redovisa en mängd åtgärder fortare än ni kanske tror. Detta sade alltså näringsministern i november. Huvudpunkten skulle självklart finnas i den s.k. vårpropositionen. - med ett undantag, som vi kommer till lite senare - skriver regeringen att om det visar sig nödvändigt kommer man att föreslå ytterligare åtgärder mot arbetslösheten utöver vad som föreslås i denna proposition. I samma proposition konstateras att målen 4 % öppen arbetslöshet år 2000 och 80 % i sysselsättning år 2004 inte kommer att infrias. Arbetslösheten är så bekymmersam att den även har drabbat arbetsmarknadsutskottet i riksdagen. Vi har haft ganska lite att göra under våren. Vi har haft oerhört få förslag från regeringen att hantera, trots de stora problem som finns på arbetsmarknaden. Det tycker jag är bekymmersamt. Vi borde vara ett utskott som var överbelastat med arbete för att hjälpa till att skapa en bättre situation för de 727 000 människor i Sverige som är utan arbete, i olika åtgärder eller undersysselsatta på olika sätt. Vi kan konstatera att målet om 4 % inte kommer att nås. Dåvarande AMS-chefen Bosse Ringholm sade innan han blev finansminister att det krävs exceptionella åtgärder för att nå detta mål. Frågan är: Var finns de exceptionella åtgärderna? Nu kommer jag av näringsministern att anklagas för att vara en dysterkvist. Det har han sagt förut, och det kanske han fortsätter med. Och självklart: Visst går det bättre i dag än det gjorde i går. Visst går det bättre i dag än det gjorde 1997. Men skam vore ju annars. Vi var nere på en ruskigt låg nivå 1997. Vi går nu från en rekordlåg nivå till en något bättre nivå, men problemet är att vi bara har hämtat igen den sysselsättningsförsämring som den socialdemokratiska regeringen har åstadkommit sedan 1994. Kommunförbundet har i en analys av det ekonomiska läget tittat på åldersgruppen 25-64 år i arbetskraften, detta för att få bort en del av de människor som hamnat i olika komvuxåtgärder och kunskapslyft. Man skriver att antalet sysselsatta år 1998 i stort sett var lika stort som år 1993, trots att antalet personer i yrkesverksam ålder, 25-64 år, under motsvarande period har ökat med omkring 160 000. Det är det bekymmersamma läget vi har. Jag hyser därför en djup oro över att vi fortfarande ligger på en alltför låg sysselsättningsnivå, som kostar den offentliga sektorn över 100 miljarder varje år i uteblivna intäkter och ökade kostnader. Med de pengarna kunde vi ha sänkt skatten för alla yrkesverksamma med uppemot 2 500 kr per månad. Vi kunde också ha använt dem till ökad satsning på vård, omsorg och liknande angelägna områden. Och tänk bara på alla de människor som i dag inte kan försörja sig ordentligt därför att de inte har tillräckliga inkomster och inte heller får känna den självkänsla det innebär att ha ett arbete att gå till och att ha sin försörjning tryggad. Vad gör då regeringen? Ja, på arbetsmarknadspolitikens område har det hänt en del positiva saker. Det är helt rätt. Man har vridit arbetsmarknadspolitiken i en något mer tillväxtinriktad riktning. Men det är efter oppositionens tjat och gnat. I debatten här i kammaren i december före juluppehållet avfärdades oppositionens krav just på att ta bort volymmålet, att öka arbetsmarknadsutbildningen och att föra en mer tillväxtinriktad arbetsmarknadspolitik. Sedan har det hänt en del under våren i form av riktlinjer från regeringen till myndigheterna, och det är bra. Sysselsättningsstöd, som arbetsmarknadsministern åberopar, kan kanske fungera - jag är något skeptisk. Men det kommer i så fall att hjälpa vissa grupper att få jobb på andras bekostnad. Det kommer inte att höja sysselsättningen i sig. Det är det som är problemet med arbetsmarknadsoch näringspolitiken: Den har inte sin utgångspunkt i att vi går från en rekordlåg nivå och att vi under en lång följd av år måste ha en mycket hög sysselsättningstillväxt för att klara de svåra problem vi har. Därför krävs det också exceptionella åtgärder, för att citera den förre AMS-chefen och nuvarande finansministern, men regeringen kommer inte med några åtgärder. Det är det som bekymrar oss i oppositionen.
Fru talman! Visst skall vi, som näringsministern gör, glädjas åt förbättringar när det gäller minskad arbetslöshet och fler människor i arbete. Men vi skulle vara offer för historielöshet om vi sade att det nu är så bra att vi nästan kan slå oss till ro. I och för sig sade inte näringsministern exakt så, men ofta ligger detta i den politiska retoriken. Därför tror jag att det fortfarande återstår väldigt mycket att göra för att höja sysselsättningen. Då upptäcker vi bristerna från några år tillbaka, nämligen det som nu med ett modernt ord kallas för flaskhalsar: bristerna i den yrkesutbildning som skulle ges under de år då sysselsättningen var svag. Detta visar att kunskapslyftet, väl tänkt och med vänlig avsikt, ändå slog fel, eftersom det satsades så oerhört på volymerna och så lite på den kvalitet i yrkesutbildningen som var nödvändig. Sedan gör näringsministern, inte för första gången, en stor sak av att antalet i sysselsättning nu har gått upp med så och så många tusen. Men fortfarande är det, i ett historiskt perspektiv över ett par decennier, dåligt att vi i det moderna Sverige med så mycket erfarenhet har en sysselsättning som är svagare än 80 talets. Därför tror jag, fru talman, att det som nu behövs är en mer förutsättningslös syn på det allmänna klimatet inom arbetsmarknaden. Skatter och regelverk behöver ses över, och - en viktig sak där regeringen ännu inte har orkat komma loss - det behövs en vidgad arbetsmarknad. Det finns massor med arbete som inte blir utfört därför att vi inte har öppnat upp tillräckligt. Det gäller tjänstesektorn, och det gäller en del nya verksamheter. Jag tror att vi måste tänka i de banorna nu när traditionell industriverksamhet inte kan öppna dörrarna för fler arbetsplatser.
Fru talman! Låt mig börja med AMS och AMS senaste prognos. AMS gjorde förra året prognosen att det skulle bli enbart 32 000 nya jobb år 1999. AMS prognos i dag är att sysselsättningsökningen blir 95 000 under år 1999 och 40 000 år 2000. För att målet skall uppnås krävs enligt AMS en sysselsättningsökning på ca 40 000 åren därefter. Nu talar jag om sysselsättningsmålet. Om vi tittar på vad som sker på svensk arbetsmarknad ser vi att vi nu har 111 000 nya jobb. Går vi tillbaka finner vi att det är den snabbaste utveckling vi har haft. Vi har nu en sysselsättnings och arbetslöshetsnivå som ligger på 1992 års nivå. Vi har en prognos som säger att vi ökar sysselsättningen med ytterligare 95 000 år 1999. Sedan behöver vi ungefär 40 000 jobb per år. Det vore väl tusan om vi inte skulle klara av det. Då klarar vi sysselsättningsmålet. Vi kan också se att det som har hållit den svenska arbetsmarknaden uppe är att vi har ökat den inhemska marknaden. Samtidigt har vi sett att industrikonjunkturen har gått ned. Men nu kan vi skönja hur industrikonjunkturen vänder och hur det går bättre även där. Jag är faktiskt väldigt optimistisk. Man kan väl säga att regeringen har varit mer pessimistisk än verkligheten. I den finansplan som man har redovisat för riksdagen bedömde man att den öppna arbetslösheten skulle vara 5,3 % år 2000. Vi är där nu. Ett år innan ligger den på 5,3 %. Jag är faktiskt väldigt optimistisk, och jag tror att vi kommer att klara av detta. Sedan förändras ju fokus snabbt. Vi har gått från en tid då vi har förmedlat åtgärder: åtgärd-a-kassa, åtgärd-a-kassa. Arbetsmarknaden var död. Nu förändrar vi arbetsmarknadspolitiken kraftfullt. Jag vill ändå säga att det första jag gjorde när jag blev ny minister, utan att ha hört på gnäll, kiv och dysterkvistar från oppositionen, var att ändra volymmålet, eftersom jag hade erfarenhet av det som ordförande i länsarbetsnämnden i Norrbotten. Det var den första åtgärd jag vidtog. Därtill vill jag säga att vi nu har ändrat arbetsmarknadspolitiken på det viset att vi först och främst fokuserar på att klara av sådant som har att göra med flaskhalsarna. Vårt problem, att gå från en arbetsmarknad som var död till att få en snabb tillväxt, är att försöka tillse att den kompetens som efterfrågas på alla områden tillförs väldigt snabbt, annars är risken uppenbar att vi får en efterfrågeinflation och att vi därmed måste stoppa upp. Vi får alltså en överhettning, och det kommer att leda till att Riksbanken höjer räntorna. Konststycket som vi hittills har lyckats med är att vi har ökat sysselsättningen med 111 000 personer samtidigt som vi har klarat av att hålla inflationen stilla. Det är ett konststycke. Det skulle faktiskt erbjudas en del beröm för det. Det problem vi nu skall lösa på vår arbetsmarknad är att klara av att öka sysselsättningen, att tillse att man får de jobb och den kompetens som efterfrågas och samtidigt hålla nere inflationen. Det är vårt konststycke. Och det kommer regeringen också att lyckas med, det är jag övertygad om.
Fru talman! Det var intressant att höra arbetsmarknadsministern erkänna att arbetsmarknaden var fullständigt död tidigare. Det är ett ganska kraftfullt betyg åt hans företrädare på posten som arbetsmarknads och näringsminister. Så lät det inte tidigare när regeringen stod i denna talarstol och skröt om hur bra det skulle bli. Det är ett av problemen. Samtliga prognoser från regeringens sida har tidigare varit misslyckade. De har hela tiden varit alltför optimistiska. Rädslan finns för att denna stil kommer att hålla i sig även under Rosengrens tid i regeringsställning. Men jag hoppas självfallet att regeringens prognoser är alltför pessimistiska. Problemet är om vi kan tro att vi med nuvarande politik kan ha en hög sysselsättningstillväxt år ut och år in under en lång följd av år, som vi måste ha för att råda bot på de här problemen. Tror ministern det? Tror han inte det borde han för kammaren presentera en rad åtgärder för att lösa upp de problem som finns. Vi kan exempelvis läsa IMF:s rapport, som kom häromdagen. Den berömmer i och för sig vissa goda tecken i svensk ekonomi, men den pekar också på de strukturella svagheterna i den svenska ekonomin, stelheten som gör att tillväxten inte långsiktigt kan bli mycket högre än 2 % innan inflationen hotar knäcka konjunkturen. År 2001 kan vi ha slagit i taket om ingenting görs, säger IMF. Och OECD har liknande synpunkter på svensk ekonomi. De gångna fyra åren har Luxemburg haft en bättre sysselsättningstillväxt än Sverige. Spanien, Holland, Finland, Danmark, Portugal, Storbritannien, Frankrike - Sverige ligger på en mycket blygsam nivå. Frågan är varför den politik som socialdemokraterna fört tidigare plötsligt skulle vara lyckosam. Innebär detta att Björn Rosengren fått regeringen att vända om och att det kommer att föras en helt ny politik, som vi ännu inte har sett så mycket resultat av, men som vi kanske kommer att få se under hösten? Jag kanske kan vara optimistisk och hoppas att Rosengren kommer med en helt ny politik. Men visa oss den konkret som förslag till riksdagen! Visa oss den i konkreta beslut i regeringen! I stället pratas det om olika saker. Jag har ett exempel i Finanstidningen i dag. Regeringen har aviserat förslag på att förenkla för småföretagare. Men småföretagare får vänta på förenklade regler. Mona Sahlin skjuter upp en proposition om slopade stoppregler för fåmansföretag och deras ägare. Det var ett exempel på rubrik med anledning av uttalanden om olika händelser. Det har varit ganska rikligt förekommande under senare tid att regeringens förslag inte kommer. Man pratar, men det händer lite. Jag är rädd för att den högkonjunktur som vi upplever i dag - som regeringen inte skall tillskriva sig hela äran av, om jag uttrycker mig blygsamt, men kanske en del - inte kommer att innebära att vi löser alla Sveriges problem. Björn Rosengren borde svara på frågan: Kan vi enbart förlita oss på denna högkonjunktur, eller krävs det åtgärder för att minska stelheten i svensk ekonomi, för att stimulera företagsamheten? Är det inte så, som det ofta brukar vara, att när det är en god konjunktur, som går åt rätt håll, då slår vi oss till ro och låter allting vara. Vi rustar oss inte för framtiden. Sedan misslyckas vi med att ta tillfället i akt och räta ut de problem vi har med att långsiktigt skapa en sysselsättningsnivå som Sverige behöver för att klara vård, omsorg och en god välfärd åt medborgarna.
Fru talman! Ingen kan säga något annat än att näringsministern i sina bästa stunder är mycket uppriktig. Det var en salva han drog till med när han sade att arbetsmarknadspolitiken var död. Det var tydligen strax före hans tillträde. Nåväl, nu när den är återuppväckt och är föremål för en ny ambition ser han optimistiskt på den. Det vill jag också gärna göra. Men jag vill också säga att det finns anledning att stryka under det näringsministern har antytt här, nämligen att vi behöver ta en del nya tag. Näringsministern har snubblat lite grann i de historiska uppgifterna när han med 111 000 fler i arbete säger att det är den snabbaste ökningen. Jag tror nästan att han får läsa på bättre. Mellan 1993 och 1994 hade vi betydligt raskare sysselsättningsökning, och det skadar inte om den uppgiften blir korrigerad, så att vi inte far med osanning. Vi behöver, precis som näringsministern sade, en ny arbetsmarknadspolitik. Men då måste det som något mycket viktigt också ingå en vidgad arbetsmarknad och en reformering av ett antal hinder som i dag försvårar tillkomsten av nya arbetsplatser, som försvårar t.ex. startandet av nya företag och som hindrar små företag att växa.
Fru talman! Jag vill börja med att påpeka att jag inte sade att arbetsmarknadspolitiken var död. Jag sade att arbetsmarknaden var död, dvs. det fanns inga jobb. Då hamnade man lätt i läget att man förmedlade åtgärder. Åtgärder är alltid bättre än öppen arbetslöshet. Det är det som har förändrats radikalt. Hur det var under den borgerliga regeringen har jag tyvärr inget ord för. Det blir väl dubbeldöd, för då försvann det 500 000 jobb. Det försvann 500 000 jobb under den borgerliga regeringen. Det tycker jag man kan kalla dubbeldöd eller död i kvadrat, vilket ni vill. Men det är de facto så att man får ändra arbetsmarknadspolitiken efter läge. Jag försökte säga att vi har gått från fokus på att förmedla åtgärder till fokus på att förmedla jobb. De problem vi ser är mer av det slaget att det nu hela tiden gäller att satsa på utbildning, på kompetensutveckling, eftersom det efterfrågas en kompetens i företagen som inte finns. Kunskapslyftet gjordes ned här. Det är tur att vi satsar på kunskapslyftet. Problemet är att det är allt vanligare att efterfråga speciell kompetens och att många människor inte har den grundkunskapen. De hade inte grundkunskapen för att ta till sig av den nya arbetsmarknadsutbildningen. Men poängen är att de har gått kunskapslyftet. Många har fått gymnasiekompetens. Därför har det blivit enklare för oss. Vår flaskhals är att för få har gått kunskapslyftet. Kunskapslyftet har verkligen spelat sin roll. Fakta: 1992-1993 hade vi en ökning av sysselsättningen med 100 000. Det är färre än nu. Det finns statistik. Jag har AMS:s statistik här. Vi slår oss inte till ro. Nu gäller det att rätta sig efter den nya bilden. Hittills har vi lyckats. Det är möjligt att vi kommer att vidta en hel del nya åtgärder. Allt står inte stilla. Självklart kan allt bli bättre. Det är inte vi som säger att det går bra för Sverige. Det framgår faktiskt i de bedömningar och prognoser som görs av OECD, Konjunkturinstitutet, AMS och IMF. De ger en ljus bild. De har vissa synpunkter på arbetsmarknaden, på stelheterna. De tycker att det borde vara större flexibilitet osv. Det kan alltid diskuteras. Arbetsmarknadens funktionssätt är viktigare när det går bra, dvs. det måste hela tiden ske en anpassning, arbetskraft skall tillföras, en väldig löneutveckling skall förhindras och därmed en inflation. Det är svårare. När arbetsmarknaden är död får åtgärder sättas in. Åtgärderna i sig är inte något vi skall uppnå. Det är åtgärder som skall tillse att sysselsättningen ökas. Det sker nu på ett kraftigare sätt än på länge. Vi minskar också arbetslösheten kraftigare än på länge. Jämfört med den borgerliga regeringen är vi helt outstanding.
Fru talman! Björn Rosengren odlar en myt. Det är magstarkt att påstå att det skapades arbetslöshet under den borgerliga regeringstiden. Titta på kurvorna när det vände för Sverige - ungefär vid årsskiftet 1991 om vändpunkten som aldrig kom? Jo, finansminister Allan Larsson, socialdemokraterna. Vad hände 1993-1994? Jo, sysselsättningen började ta fart. Det var en bra utveckling som började gå åt rätt håll. Vad bröts 1995-1996? Jo, denna ökning. Björn Rosengren säger att arbetsmarknaden var död innan han tillträdde. Javisst! Men den regering som tillträde 1994 sade att det fanns bara ett enda vallöfte. Mona Sahlin sade: "Jobb! Jobb! Jobb!" Resultatet blev, enligt näringsministerns egna ord, att arbetsmarknaden dog. Det är en mycket intressant bekännelse. Den kommer vi gärna att använda i fortsättningen när socialdemokratiska företrädare tjatar om gångna tider. Vi har ett annat problem. Den sysselsättningsökning vi har sett under 1998 beror på att tre av fyra nya jobb har skapats på grund av ökad frånvaro. Det kan mätas i statistiken. En ökad sjukfrånvaro har gjort att många av de nya jobben är vikariat därför att andra är borta från jobbet av olika skäl. Det är inte säkert att detta är osunt, men detta visar på att siffrorna inte alltid är så starka som vi hoppas på. Arbetsmarknadens funktionssätt är viktig. Jag hoppas att regeringen tar till sig synpunkterna om att åtgärda stelheterna på arbetsmarknaden. Där finns det mycket att göra för att långsiktigt få en hög sysselsättningstillväxt. Slutligen några ord om hur sysselsättningsläget ser ut i dag jämfört med tidigare. Under de senaste åren har den stora svackan hämtats igen. Läget har knappast förbättrats från 1993-1994 till 1998 för åldersgruppen 25-64 år. Jag pratar om hela den gruppen för att få bort alla som har gömts undan i olika åtgärder av mer eller mindre riktig karaktär. Det är anmärkningsvärt med tanke på att de yttre omständigheterna har varit goda under de åren. Det är ett facit som socialdemokraterna har att bära med sig från den socialdemokratiska regeringsperioden. Vi hoppas på att näringsministerns goda vilja skall slå igenom. Vi väntar återigen på nästa proposition från regeringen. Jag misstänker att vi får vänta till hösten och kanske bli lika besvikna igen.